Herr talman! Det är kanske grundsynen som inte är gemensam när det gäller betygshets. Vi i Miljöpartiet anser för vår del inte att betygen är det enda kriteriet, att det är ett bra instrument att mäta kunskaper på. Det finns andra värderingsgrunder som är viktigare. Jag tror inte att lämpligheten - om man nu vill fortsätta inom de yrken där tingsmeritering är obligatorisk - endast baseras på betygen. Det finns många andra kriterier som för oss är viktiga. Anders G Högmark svarade inte på min fråga om hur man har tänkt sig att förändra det system som man erkänner har brister. Vad finns det för förslag från moderaternas håll på hur man kan göra systemet bättre? Det skulle vara intressant att få veta.
Herr talman! Att på två minuter presentera sådana tankegångar är kanske litet för jobbigt. Men jag erkänner gärna att man kan diskutera om vi t.ex., utan att gå för djupt in på det, faktiskt skulle ha kunnat markera i något särskilt yttrande behovet av vissa översyner. Vid flera tillfällen har vi gett uttryck för det i andra sammanhang. Jag är övertygad om att skall man kunna behålla stommen i tingsmeriteringssystemet - som jag tror det finns en gedigen uppslutning kring här i kammaren - så finns det ett behov av översyner, förändringar och förbättringar. Det finns ett behov av detta om man skall kunna klara morgondagens krav. Där är det viktigt, herr talman, att konstatera att om man lyssnar på dem som är ute på sin tingsmeritering är de utomordentligt tilltalade av systemet. Det gäller framför allt de som har förmånen att tingsmeritera på små tingsrätter. Herr talman! Det ger mig god möjlighet att ytterligare markera behovet av att ha de små tingsrätterna kvar just i detta syfte också.

Herr talman! Anders G Högmark framhöll inledningsvis och upprepande att det går trögt med beredningen i Justitiedepartementet. Jag kan inte avhålla mig från att kontra med att tempot inte var särskilt högt under den tid då Moderaterna hade regeringsmakten. Det gällde bl.a. barnpornografifrågan, kan vi konstatera. I detta betänkande, JuU24, Processrättsliga frågor, behandlades motioner från den allmänna motionstiden 1997. Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen. I det första förordar utskottet att en parlamentarisk utredning får i uppdrag att se över tillsättningen till de högsta domartjänsterna, bl.a. i syfte att säkerställa en allsidig rekrytering där erfarenheten från t.ex. lagstiftande, dömande, rättsvetenskaplig eller praktisk verksamhet beaktas. Det andra tillkännagivandet gäller indrivande av böter från utländska fordonsägare. Utskottet understryker här vikten av ett effektivt påföljdssystem för utländska förare och ger regeringen i uppdrag att se över frågan. Detta välkomna jag särskilt. Här finns också motioner från s-ledamöter. För övrigt föreligger tolv reservationer samt ett särskilt yttrande som jag nu kommer att kommentera. I reservation 1, Domares bisysslor, vill reservanterna att regeringen tillsätter en utredning där utgångspunkten bör vara att bisysslor som innebär risk för jävsituationer inte bör få förekomma. Enligt 7 § Lagen om offentlig anställning gäller att en arbetstagare inte får ha anställning eller uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för hans, hennes eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet, eller som kan skada myndighetens anseende. Det finns i dag ett antal lagbestämmelser där domare förbjuds att inneha vissa uppdrag, t.ex. konkursförvaltare. Utskottets uppfattning är att en bisyssla av mer kvalificerat slag bör vara till gagn för samhället. Det kan ge domaren värdefull inblick i olika sidor av samhällslivet och ge en vidgad erfarenhet som bör vara hans eller hennes arbete som domare till godo. Denna fråga angående domares bisysslor övervägdes av 1993 års domarutredning. Där framgår av betänkandet Domare i Sverige inför framtiden att något generellt förbud för domare att inneha bisysslor inte borde införas, inte heller borde någon större förändring ske av den gällande gränsdragningen mellan vad som är tillåten eller otillåten bisyssla. Utredningen ville dock väcka frågan om inte spörsmålen om vad som är otillåten bisyssla för en domare borde regleras i lag i större utsträckning än i dag. Vad särskilt gällde justitieråds och regeringsråds uppdrag som skiljeman ansåg utredningen att det fanns skäl som talade mot att de högsta domarna innehade skiljeuppdrag och att denna fråga borde utredas vidare. Utredningens betänkande bereds för närvarande i Justitiedepartementet. Därav anser utskottet att den översyn av reglerna som för närvarande pågår inom Regeringskansliet inte bör förbises I reservation 2 Domares arbetsordning, anser reservanterna att regeringen bör tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdrag att utreda hur domstolarnas konstitutionella ställning kan stärkas bl.a. genom att regeringsformen ger domstolarna ett normgivningsbemyndigande att besluta om sina arbetsordningar. Vid riksmötet 1996/97 hade konstitutionsutskottet att ta ställning till motionsyrkanden av motsvarande innebörd. Konstitutionsutskottet ville då inte förorda en ytterligare utredning av frågan om att i grundlag bemyndiga domstolarna att besluta om sina arbetsordningar. Enligt utskottets uppfattning fanns dock skäl att uppmärksamma gränsdragningen mellan dömande och administrativ verksamhet. Regeringsformen upptar i 11 kap. 1-5 § bestämmelser till skydd för domstolarnas och domarnas oavhängighet. Hit hör den fundamentala bestämmelsen att ingen myndighet, ej heller riksdagen, får besluta hur en domstol skall döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt skall tillämpa rättsregel i särskilt fall. Då de allmänna råd som Domstolsverket meddelar om domstolars arbetsordningar inte är bindande finner utskottet inte skäl att inta någon annan ståndpunkt än vad konstitutionsutskottet tidigare har gjort i frågan. Vad gäller reservation 3, Nämndemännens ställning, hänvisar motionärerna i sin motion till regeringens tidigare proposition om domstolarnas framtida sammansättning där bl.a. Moderata samlingspartiet föreslog att frågan om nämndemännens rösträtt, rekrytering, framtida ställning m.m. borde bli föremål för utredning. Redan vid behandling av nämnda proposition, Domstols sammansättning, kunde utskottet konstatera att nämndemannafrågorna nyligen hade varit föremål för en översyn som legat till grund för förslagen i den propositionen. Därav var inte utskottet berett att tillstyrka att ett nytt omfattande utredningsarbete inleddes. Tvärtom ansåg utskottet vid det tillfället att det var andra åtgärder som behövdes för att komma till rätta med de problem som fanns. De åtgärder som var gällande var en lösning av frågan om nämndemännens arvode samt insatser, i första hand på informationssidan, för att främja en mer allsidig rekrytering. Utskottet har sedan dess behandlat dessa frågor i betänkandet JuU1 och finner ingen annan anledning än vid det tillfället att i dagsläget inte utreda ytterligare frågor om nämndemännens situation. Samtidigt som moderaterna i reservation 4 välkomnar att regeringen aviserat två propositioner med förslag till reformer av rättegången i tingsrätt respektive hovrätt efterlyser de ytterligare förändringar av rättegångsbalken. Moderaterna framför också i sin motion att rättegången enligt rättegångsbalken måste vara rättssäker och effektiv. Utskottet har ingen annan uppfattning än motionärerna i den frågan. Eftersom rättegångsbalkens bestämmelser om rättegången i såväl hovrätt som tingsrätt nyligen varit föremål för översyn och aviserade propositioner kan väntas inom kort finner utskottet inget skäl att förorda en förnyad översyn av balken. Vad gäller reservation 5, herr talman, så lyfter kristdemokraterna genom Rolf Åbjörnsson fram vikten av att regeringen låter utreda frågan om inrättande av sex nya domstolar, s.k. handelsrätter. Samtidigt som kristdemokraterna har tillstyrkt inrättandet av en särskild ekobrottsmyndighet framhåller de i sin motion att den nya myndigheten inte blir tillräcklig i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. De anser att de svenska domstolarna inte har tillräckliga resurser att behandla näringsrättsliga mål och därmed inte kommer att lyckas pressa tillbaka antalet ekobrott. Motionärerna framhåller vidare att många tvister i dag avgörs genom skiljeförfarande, och att införandet av handelsrätter skulle erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ till skiljeförfarande. I reservationen hänvisas till Danmarks modell Sö og Handelsrätten. Frågan om att överföra en del av de tvister som avgörs av skiljenämnd till de allmänna domstolarna har övervägts av olika statliga utredningar alltsedan Senast de behandlades var av Skiljedomsutredningen. Utredningen framhöll i sitt betänkande Näringslivets tvistlösning att en av dess huvuduppgifter varit att öka de allmänna domstolarnas konkurrenskraft vad avsåg näringslivets tvister. Utredningen föreslog vissa åtgärder för att stärka domstolarnas kompetens att avgöra näringslivstvister. Enligt utredningen borde särskilda avdelningar för näringslivstvister inrättas vid tingsrätterna i Stockholm. Göteborg, Malmö, Norrköping, Sundsvall och Umeå. För den skull innebar dock inte förslaget någon begränsning i andra tingsrätters behörighet att handlägga näringslivstvister. Utöver detta föreslog utredningen även en del nya bestämmelser i bl.a. hovrätterna och vad gäller utbildningsinsatser i syfte att öka domarnas förtrogenhet med näringslivstvister. Skiljedomsutredningens slutbetänkande har remissbehandlats och bereds för närvarande i Justitiedepartementet. Utskottet anser att det med hänsyn till behovet av prejudikatbildning på förmögenhetsrättens område vore önskvärt att åtgärder för att överföra åtminstone en del av de näringslivstvister som handläggs av skiljenämnd till de allmänna domstolarna kommer till stånd. Att realisera detta önskemål är, som erfarenheten visar, inte lätt, och vilka åtgärder som kan erfordras måste noga övervägas. Men för den skull anser jag inte att vi skall följa förslaget att inrätta fler specialdomstolar. Utskottet utgår från att regeringen i samband med beredningen av Skiljedomsutredningens förslag kommer att ta fram förslag till hur detta skall lösas och anser härmed att denna beredning inte bör föregripas. Till skillnad mot Kristdemokraterna, som i reservation 5 har önskemål om att inrätta fler specialdomstolar, vill Moderata samlingspartiet i reservation 6 avveckla de specialdomstolar vi har i dag och att deras uppgifter skall övertas av de allmänna domstolarna, främst vad gäller Marknadsdomstolen. De helt fristående specialdomstolar som finns i dag är Patentbesvärsrätten, Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen. De tre domstolarna är belägna i Stockholm, och deras domkretsar omfattar hela landet. Vad som är utmärkande för de tre specialdomstolarna är att de inte ingår i ett instanssystem med en prejudikatinstans som tredje och sista instans. Såväl Arbetsdomstolen som Marknadsdomstolen är i vissa fall den enda prövningsinstansen. För de specialdomstolar som är slutinstanser tillkommer dessutom att deras avgöranden kan komma under Högsta domstolens eller Regeringsrättens prövning vid frågor om resning och återställande av försutten tid. Under början av 1990-talet avvecklades flera specialdomstolar, nämligen försäkringsrätterna, Försäkringsöverdomstolen och Bostadsdomstolen. Utskottet har tidigare intagit en restriktiv hållning till specialdomstolar. Utskottet anser emellertid att de återstående specialdomstolarna besitter en särskild kompetens, som leder till att målen behandlas skickligt, snabbt och ekonomiskt effektivt och att de skall bedömas efter sina egna meriter och verksamheter och inte endast utifrån principiella ståndpunkter. Därför anser inte utskottet att det finns några skäl att förorda ett avskaffande av Marknadsdomstolen eller Arbetsdomstolen. Enligt vad utskottet erfarit är frågan om Patentbesvärsrättens fortsatta verksamhet föremål för beredning i Justitiedepartementet, och därför anser vi att det pågående beredningsarbetet bör avvaktas. Frågan om tingsmeritering har varit föremål för behandling i denna kammare vid ett flertal tillfällen. Miljöpartiet har i reservation 7 till detta betänkande framfört att systemet med notarietjänstgöring bör avskaffas. En utredning med uppgift att utforma en allmän praktiktjänstgöring i samband med juristutbildningen efterlyses. Detta skulle enligt reservanten innebära att domstolarna kunde hålla sig med fast anställd personal för att fullgöra de uppgifter som i dag ankommer på notarierna. Utskottet har tidigare i betänkandet JuU8 redogjort för gällande regler om tingstjänstgöring och vilka direktiv som givits Domstolskommittén i denna fråga. Efter hemställan av utskottet gjorde riksdagen ett tillkännagivande av innebörden att det var angeläget att, med bibehållande av kvalitetskraven, så många jurister som möjligt bereddes tillfälle till notarietjänstgöring. Just nu pågår en försöksverksamhet vid vissa tingsrätter för att pröva olika former av beredningsorganisation i tingsrätt. Enligt förordningen får tingsrätter som omfattas av förordningen bl.a. för en sammanlagd tid av högst ett år för beredningsändamål anställa jurister som fullgjort notariemeritering. Förordningen är tidsbegränsad. Med hänsyn till detta finner utskottet inget skäl att inta en annan inställning till tingsmeritering än den utskottet tidigare intagit. I reservation 9 om återlämnande av stöldgods ger reservanterna regeringen kritik för den tid det tar att få fram ett förslag till riksdagen i ärendet och kräver att beredningsarbetet påskyndas. Jag vill instämma i att detta är ett problem som jag ofta har mött ute, och jag gläds åt att en lagrådsremiss ligger färdig inom kort. Det sakliga innehållet är att regeringen anser att det inte skall vara möjligt att göra godtrosförvärv av föremål som stulits. En utredning skall därför få i uppdrag att ta fram ett lagförslag om detta. I avvaktan på utredningsförslaget och den fortsatta beredningen av detta föreslår regeringen att kraven för godtrosförvärv av lösöre skall skärpas. Regeringen föreslår också att en målsägande som har gjort anspråk på beslagtagen egendom skall få tid för att säkerställa sin rätt innan beslaget hävs. Lagändringarna föreslås träda i kraft i januari 1999. I reservation 11 om åtgärder mot klotter ifrågasätter reservanterna bl.a. om inte reglerna i brottsbalken om kroppsvisitation tar för stor hänsyn till den misstänkte och vill därmed ge regeringen i uppdrag att se över dessa. Utskottet har tidigare haft att ta ställning till motionsyrkanden om åtgärder mot klotter. Detta är ett problem som främst måste åtgärdas genom uppfostran och annan normöverföring. Föräldrarna eller annan vårdnadshavare är de som har det största ansvaret. Att skolan medverkar till denna normöverföring finner utskottet självklart. Enligt 28 kap. 11 § rättegångsbalken får, om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, kroppsvisitation göras på den som skäligen kan misstänkas för brottet för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning av brottet. Annan än den som misstänks för brottet får kroppsvisiteras om det finns synnerlig anledning att anta att det därigenom kommer att anträffas föremål som kan tas i beslag eller det annars är av betydelse för utredningen av brottet. Av 12 kap. 1 § brottsbalken framgår att straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst sex månader. Enligt 12 kap. 3 § i samma balk är straffet för grov skadegörelse fängelse i högst fyra år. Vad gäller reglerna om kroppsvisitation följer av straffskalan för skadegörelsebrott att kroppsvisitation kan äga rum vid misstanke om sådant brott. Något skäl att nu överväga förändringar av de i 28 kap. 11 § rättegångsbalken uppställda förutsättningarna för att kroppsvisitation skall få äga rum kan utskottet inte finna. Herr talman! I reservation 12 befarar reservanterna att då den tilltalade själv får svara för eventuella kostnader, t.ex. för vittnesförhör om han själv åberopat muntlig bevisning, kan det utgöra en alltför stor risk för att tilltalade av kostnadsskäl avstår från att åberopa muntlig bevisning, vilket i sin tur ökar faran för felaktiga domar. Gällande lag innebär att tilltalad i brottmål kan få kostnaden för av honom åberopad muntlig bevisning betald av allmänna medel dels om åtalet mot honom ogillas, dels - oberoende av utgången i ansvarsdelen - om hans ekonomiska förhållanden är sådana att rätten beslutar att ersättningen skall betalas av allmänna medel. Döms den tilltalade för brottet får han själv svara för sina beviskostnader, såvida inte den sistnämnda kostnadsregeln är tillämplig.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

Herr talman! Jag skall ta upp några saker. Det första gäller arbetstempot i Regeringskansliet. Av barmhärtighetsskäl skall jag inte gå i polemik mot Ann-Marie Fagerström utifrån den argumentering som hon framförde. Den debatt som åberopades ägde rum i går. Jag lägger därför barmhärtighetens slöja över den typen av argument. Det andra jag vill ta upp gäller trafikbrotten och möjligheten att beslagta fordon. Visserligen står det i skriften att de sista skola vara de främsta, och det verkar vara det som Ann-Marie Fagerström åberopar som ett sista nödargument. Om man går tillbaka några år i hävderna visar det sig att just den här frågan har drivits i moderata kommittémotioner. Det är riktigt att det under årets riksmöte har väckts två motioner av enskilda socialdemokrater. Man skall inte underskatta enskilda individer, men när det gäller partier är det inget tvivel om att det är Moderata samlingspartiet som har drivit frågan i olika kommittémotioner. Glädjande nog, herr talman, har vi fått inte bara ett antal enskilda socialdemokrater med oss utan även de saktfärdiga socialdemokraterna. Det är roligt att även de sista kommer med i gänget. Det är bra, därför att detta är väl förankrat i rättsmedvetandet. Sedan kommer vi till frågan om kroppsvisitation. Med ett otal argument som man ibland hör jurister åberopa anförde Ann-Marie Fagerström att det inte går och att det inte finns skäl att göra någonting. Jag har tidigare uttalat varför vi tycker att det finns skäl. Tonårsföräldrar kommer inte att åberopa en mängd skäl till att man inte skall kunna jaga dessa dödens kurirer. Men en sann socialdemokrat, som talar om att politik är att vilja, åberopar tusen och en paragrafer som skäl till att man inte skall göra någonting nu. Det är anmärkningsvärt, herr talman.
Herr talman! Anders G Högmark framhåller nästan att det är moderaterna allena som har motionerat. Jag vill påstå att jag har mött frågan om beslagtagning av fordon väldigt ofta under de år som jag har varit riksdagsledamot. Det är under denna mandatperiod. Jag måste säga att det är med glädje som jag har varit med om ett tillkännagivande till regeringen i frågan. Eftersom jag har den känslan vill jag vara tydlig och säga att det även har lagts fram s-motioner för det ändamålet.
Herr talman! Jag förringar inte enskilda smotionärers insatser. De har lyssnat till samma sak som Ann-Marie Fagerström uppenbarligen har gjort under ett halvår, eller kanske ännu längre. De har tagit till sig detta och motionerat. Vi har motionerat i kommitténs form under några år. Det fanns tillfällen då Ann-Marie Fagerström röstade emot våra motioner, men det var kanske innan Ann-Marie Fagerström upptäckte vilken folklig opinion som finns. Det är viktigt att lyssna till väljarna.
Herr talman! Det är precis som Anders G Högmark säger. Det är viktigt att lyssna till väljarna. Det är det jag känner att jag gör i min politikerroll. Av den anledningen har jag en stark känsla för det tillkännagivande vi har gjort.
Herr talman! Jag vill litet kort beröra frågan om tilltalads kostnadsansvar. Det gäller alltså reservation Precis som Ann-Marie Fagerström anförde, och som jag också sade i mitt anförande, finns det en möjlighet för det allmänna att gå in. Någon är dömd, och man har funnit att den dömde skall betala. När den som är dömd inte sköter inbetalningen av ersättningen till det vittne han eller hon själv har kallat är det vittnet som förlorar. Det förlorar den gemensamma domstolsprocessen på. Precis lika viktigt som vi anser att det är att vi från samhällets sida skall kunna kalla vittnen som har sett någonting och som kan bidra till att fälla gärningsmän är det med vittnen som faktiskt också kan bevisa personens oskuld. Därför anser vi från Vänsterpartiet att det vore rimligt att detta är det allmännas ansvar, så att processerna kan bli fullständiga och så att man inte tappar någonting.
Herr talman! Jag instämmer inte i det som Alice Åström anförde just nu, och det gjorde jag inte heller i mitt anförande. Jag tycker att det lagförslag som finns är bra. Jag tycker att den enskilde skall få ta ansvar så långt vederbörande kan. Det allmänna tar ansvar för det övriga.

Herr talman! Centerpartiet har med anknytning till propositionen om processrättsliga frågor motionerat om en särskild utredning för att stärka barnets rättssäkerhet. Det är säkert inte fel att påstå att ett samhälles stabilitet kan avläsas i barnens trygghet och rättssäkerhet. Jag tror att den värdemätaren är ganska oslagbar. Dessutom befarar jag, delvis grundat på erfarenhet från många års egen barn och ungdomsverksamhet, att antalet otrygga, okoncentrerade och stressade barn i vårt land ökar. Anledningarna är säkert många, men arbetslöshet och det ökande antalet familjesplittringar medverkar med stor sannolikhet till att det blir en stor mängd otrygga och utsatta barn - och därmed också till behovet av stärkt rättssäkerhet för just barnen. Barn som är brottsoffer har en särskilt utsatt ställning. Länge, tror jag mig våga påstå, har det varit så att våra lagar och vår rättstillämpning till övervägande del har varit uppbyggda utifrån vuxnas fri och rättigheter. Barnets integritet och ställning har ofta ställts i relation till den vuxne, vars integritet nästan aldrig får trädas för när. Idealet har nog oftast varit - och jag vågar påstå att det fortfarande är så - den färdiga vuxna människan. Barnet riskerar att försvinna i rättsprocessen. I den barnkonvention som 1989 antogs av FN:s generalförsamling formuleras för första gången barnets rättigheter på ett samlat sätt i ett internationellt bindande avtal som Sverige glädjande nog var snabbt att ratificera. Enligt denna konvention, där barnet har en helt egen rättslig ställning, ses barnet som en fri individ med egen kraft och med egna individuella rättigheter när det gäller skydd och stöd. Det är den praktiska översättningen av detta synsätt - kunskapen om och tillämpningen av barnkonventionens anda - som vi genom vår motion vill medverka till att sprida och förankra. Utskottet har i en omfattande skrivning - den tackar jag för - redogjort för de lagar, regler och bestämmelser som i dag gäller inom det straffprocessuella området avseende personer under 18 år. Men dessutom berättar utskottet att den barnkommitté som haft till uppgift att se över just förhållandet mellan barnkonvention och svensk rätt konstaterar att svensk lagstiftning i stort överensstämmer med barnkonventionens krav. Detta är glädjande. Än mer positiv är dock utskottets skrivning om att det är viktigt att barnkonventionen blir känd och att den ingår som ett vardagligt instrument i arbetet hos dem som arbetar med eller fattar beslut i frågor som rör barn. Denna skrivning gör, som vi uttrycker i ett särskilt yttrande, att motionens syfte kan anses vara tillgodosett. Därmed har vi inte heller någon reservation. Slutligen, herr talman, vill jag bara instämma i och stryka under följande uttalande från utskottet: "Utskottet kan i och för sig instämma i att barn som måste delta i en rättslig process, trots de skyddsregler som finns, i många fall utsätts för en hård press. - Det är enligt utskottets mening snarare så att dessa problem inte låter sig lösas inom ramen för den rättsliga processen. Här krävs i stället andra insatser, i första hand från barnets föräldrar och vid behov från socialtjänsten." Föräldrar, herr talman, är alltid föräldrar. Jag har, herr talman, inga Centerreservationer att yrka bifall till, varför jag nöjer mig med att på detta sätt något utveckla vår syn på och vårt särskilda yttrande om barns rättssäkerhet. Det innebär också att jag yrkar bifall till hemställan i betänkande JuU24.

Herr talman! Jag vet inte om det framgick tillräckligt tydligt av mitt anförande att det skall komma en lagändring till stånd den 1 januari. Det tillkommer en utredning om godtrosförvärv. Jag vill tydliggöra det, om det inte framgick.

Herr talman! I betänkandet behandlas också en motion, nämligen min motion Ju804. Jag har där yrkat att riksdagen hos regeringen skall begära förslag till lagstiftning som dels kraftigare inskärper skyldigheten för parter i tvistemål att tala sanning, dels straffsanktionerar processbedrägeri i enlighet med vad jag har anfört i motionen. Jag väckte redan förra året en motsvarande motion, men jag kunde då inte bevaka behandlingen av den. Jag vill nu ge ett antal kommentarer till vad utskottet har anfört i ärendet. Utskottet går på linjen att det inte behövs någon ändring av svensk lag i det här hänseendet. Jag finner det något otillfredsställande. Det innebär ju att man även i framtiden i tvistemål ostraffat kan föra fram uppenbart oriktiga uppgifter utan att något händer. Utskottet skriver att man redan i förberedande förhandlingar försöker förmå parterna att tala sanning vid förhör i bevissyfte. Redan förra året anförde utskottet "att utsagor av part ofta har ett begränsat bevisvärde och att ett utvidgat straffansvar sannolikt inte kunde medföra att större tilltro kunde sättas till parters uppgifter än vad fallet är i dag". Innebörden av det uttalandet är något märklig. Jag finner uttalandet otillfredsställande. Vad utskottet i praktiken säger med detta är att gällande menedslagstiftning är onödig, eftersom man får räkna med att personerna kan tala osanning oavsett om de har gjort en sanningsförsäkran eller inte. Syftet med min motion var framför allt att minska kostnaderna för rättsväsendet. I och med att man i grunden har en skyldighet att tala sanning i rätten torde väldigt många tvistemål över huvud taget inte komma upp till rättsbehandling. Det grundläggande är ju att man inte skall fresta människor att gå till domstol med tvistefrågor t.ex. när den ena parten vet att han inte har något på fötterna utan kommer att framföra oriktiga uppgifter. I dag går väldigt många tvistemål till domstol, och man tycks resonera som så, att går det så går det. Vad gäller rättsläget i andra länder är det straffsanktionerat med processbedrägeri och att lämna oriktiga uppgifter i rätten. Det har försports att man i ett antal mål i europeiska domstolar där Sverige har varit instämt har höjt något på ögonbrynen över att parter i Sverige kan lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter och att det tydligen är förenligt med svensk rättspraxis. Utskottet har över huvud taget inte kommenterat varför vi i det här hänseendet skall skilja ut oss från vad som är god europeisk rättsordning. Herr talman! Det är inte så enkelt att i det här ärendet komma med något annat yrkande än det utskottet för fram. Jag står bakom min motion, men för tids vinnande yrkar jag formellt inte bifall till den. Jag kan ändå försäkra att jag vid tillfälle kommer att återkomma för att få till stånd en annans tingens ordning.

Herr talman! Vi skall nu behandla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det är ett ämne som rymmer svåra avväganden. Svårigheterna får dock inte verka hindrande på ansträngningarna att få till stånd ett så heltäckande och bra system som möjligt på det här området. Barn skall ha rätt till båda sina föräldrar. Därför skall lagstiftningen utgå från vad som är bäst för barnen. Gemensam vårdnad skall vara utgångspunkten. Frågorna om vårdnad, boende och umgänge skall så långt det är möjligt lösas i samförstånd utanför domstol - det är Centerpartiets grundläggande inställning. Förslagen i det betänkande vi nu skall behandla går i den riktningen och har till övervägande del Centerpartiets stöd, men de når inte ända fram. Fortfarande bygger mycket i lagen på ett domstolsförfarande. Det vill vi bort ifrån. Barnens bästa är ett uttryck som flitigt kommer att användas av många i dagens debatt. För Centerpartiet är det en självklar utgångspunkt. Vi ifrågasätter om de nu föreliggande förslagen alltid leder dit. Jag skall strax återkomma till det. En andra central utgångspunkt för Centerpartiet är att frågor om vårdnad, boende och umgänge så långt det är möjligt skall behandlas utanför domstol, såsom jag tidigare sade. Först då kan nämligen barnens bästa bli verklighet. Sett ur barnens situation måste en tvist alltid ses som ett nederlag. Själva domstolsförfarandet är uppbyggt kring att två motparter kämpar mot varandra för att vinna så mycket favör som möjligt vid utgången av ett mål. Resultatet av en sådan process har mycket dåliga förutsättningar att bli till den tredje partens bästa, nämligen barnets. Om vårdnads och umgängesfrågor kan lösas i samförstånd, utanför domstol, minskar risken för försvårande låsningar och situationer som kan förstärka en konflikt, en konflikt som aldrig kan gynna någon av de inblandade parterna, allra minst barnen. För oss faller sig kravet på att samarbetssamtalen skall göras obligatoriska helt logiskt. Ett viktigt steg åt rätt håll i förhållande till propositionen tas om riksdagen bifaller det tillkännagivande som utskottet föreslår med anledning av ett yrkande i Centerpartiets kommittémotion. Det gäller frågan om mer heltäckande samförståndsavtal. Det innebär att man så tidigt som möjligt bör ta upp också den ekonomiska ansvarsfördelningen som följer vid en separation, något som berör barnen och barnens bästa i allra högsta grad. Det gäller frågor om var barnet skall bo, umgängesavdrag och reskostnader. I många fall är den ekonomiska ansvarsfördelningen upphov till konflikter som i förlängningen drabbar barnen. Det här tillkännagivandet är ett viktigt fall framåt för att tillgodose barnens bästa. Jag vill särskilt tacka ett enigt socialförsäkringsutskott, som med sitt yttrande till lagutskottet i lagutskottet har banat väg för ett tillkännagivande med anledning av Centerpartiets och Folkpartiets motionskrav i denna del. Herr talman! Arbetet med att komma fram till dessa förändringar av den familjerättsliga lagstiftningen har varit en lång process - och en mycket viktig process, skulle jag vilja tillägga. Jag tror att själva berednings och beslutsprocessen - med utredning, remissförfarande, propositionsskrivande, utskottsbehandling med offentlig utfrågning samt slutligen utformning av betänkande och lagförslag - är minst lika viktig som det ändrade lagförslaget. Jag har sällan mött ett så brett engagemang från allmänheten, framför allt från föräldrar som befinner sig i den situation som lagen skall reglera, som i det här fallet. Det har varit hela Sveriges studiecirkel, skulle jag vilja säga. Jag är imponerad av det breda engagemang som finns hos alla föräldrar - hur de har tagit del, läst och lärt och fört fram åsikter och förslag via brev, telefon, epost och på annat sätt. Det är värdefullt och väsentligt. Jag har erfarenheten att studiecirkelarbete leder fram till goda resultat och är en omistlig resurs i vår demokrati. I frågan om vårdnad, boende och umgänge gäller det inte minst att dra lärdom av erfarenheter, kanske dyrt förvärvade, att förändra attityder och syn på saker och ting till gagn för ökad förståelse och samförstånd i svåra frågor som dessa. Jag tror att denna beslutsprocess har fyllt en sådan funktion. Jag skulle gärna se, när besluten är fattade, att det startades en ny utvecklingsprocess, en ny studiecirkelomgång, med ett blankt papper i ordbehandlaren. Fortfarande finns det mer kvar att förändra innan vi har ett bra lagstiftningsförslag att leva efter. Det finns fortfarande mycket låsningar och gammalt tänkande i debatten som behöver tas bort. Den som helt har fastnat i det traditionella enföräldratänkandet i den här frågan är förvånansvärt nog Vänsterpartiet, som vill avslå hela propositionens förslag. Jag är verkligen förvånad. Det är inte varje dag man får se Vänsterpartiet hamna till höger om Moderaterna, men i den här frågan har det skett, och mycket tydligt dessutom. Vi måste komma bort från partsmotsättningarna i domstolsförfarandet och närma oss en total samförståndslösning med hjälp av kommunernas socialnämnder. Regeringens förslag om samarbetssamtalens tillgänglighet och kvalitet är inte tillräckligt, som jag sade tidigare. Ett samarbetssamtal skall enligt vår uppfattning ta upp och behandla alla frågor som i en skilsmässa berör barnen, vårdnaden, umgänget och boendet och det ekonomiska ansvaret, som jag tidigare nämnt. Gemensam vårdnad skall självfallet vara utgångspunkten. Samtalen skall tas upp så tidigt som möjligt vid en skilsmässa, helst före - då kan den kanske förebyggas. De skall ha som syfte att leda fram till ett avtal om vårdnad, boende och umgänge som fastställs av socialnämnden. Huvuddelen av ärendena skall sedan beträffande skilsmässan kunna passera domstolen som formella beslutsärenden. Endast i tvistiga fall behöver då domstolen behandla umgängesavtalen. Av det jag nu sagt följer att samarbetssamtalen via socialtjänsten skall vara obligatoriska. Båda föräldrarna skall kunna känna förtroende för de personer som deltar vid samtalen. Därför bör det eftersträvas att både en kvinnlig och en manlig samtalsledare finns med vid samarbetssamtalen. Delfrågan i den helhetslösning som Centerpartiet förordar, och som jag nu har beskrivit, om huruvida samarbetssamtalen skall vara obligatoriska eller ej har behandlats i betänkandet. Utskottsmajoriteten har avvisat den frågan. Jag tycker det är beklagligt, därför att det styr mer mot fler tvistemål om vårdnad i domstol.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 Förekommer våld skall detta inte vara möjligt. Kerstin Warnerbring kommer senare att beröra detta och utveckla lagförslaget utifrån barnens perspektiv. Herr talman! I reservation 11, undertecknad av Centerpartiet Folkpartiet och Miljöpartiet, förordas gemensam vårdnad också för ogifta föräldrar. Jag har verkligen svårt att förstå varför majoriteten gör skillnad på gifta föräldrar och föräldrar som sammanbor men som inte formellt är gifta. Barn till sådana föräldrar behöver båda sina föräldrar lika mycket som barn till gifta föräldrar. Varför skall inte barnens bästa gälla för barn som inte har gifta föräldrar, Inger Segelström? Varför vill majoriteten diskriminera dessa barn? Den här frågan bör snabbt utredas i den nya process som jag talade om, så att ett förslag kan läggas fram som innebär att gemensam vårdnad blir en given utgångspunkt när föräldrarna sammanbor och att den som regel inträder från det att ett faderskap har fastställts. Jag yrkar bifall till reservation nr 11. Av vad jag tidigare sagt, att Centerpartiet anser att alla frågor skall behandlas vid ett tidigt obligatoriskt samarbetssamtal och leda till avtal mellan föräldrarna i samförstånd, följer att vi står bakom reservationerna 17 och 18. För att spara tid yrkar jag emellertid icke bifall till dessa reservationer. Barnens folkbokföringsort styr mycket av ekonomiska mellanhavanden i en omvårdnadssituation. Det reglerar vem som skall uppbära bostadsbidraget och handha barnbidraget. Det har betydelse för underhållsstödet och var barnet skall ha daghemsplats. Det kan leda till tvister som inte är bra för barnet. Det bör därför finnas möjlighet för en av två vårdnadshavare att överklaga beslut som gäller barnets folkbokföringsort, eftersom det är så viktigt. Vi har i reservation 19 reagerat mot att majoriteten avvisat Centerpartiets motion med det kravet. I reservation 22 hävdar vi från Centerpartiet tillsammans med Folkpartiet och Miljöpartiet att moroch farföräldrar bör ha rätt att föra talan vid domstol i fall om umgänge med barnbarn. I dag har endast socialnämnden en sådan talerätt. Det har inte alltid visat sig lämpligt. Det bör tillkomma mor och farföräldrarna direkt, som vi ser det. Barn kan behöva sina mor och farföräldrar lika väl som båda sina föräldrar. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 3 och 11. I övriga moment, där det inte föreligger reservationer undertecknade av Centerpartiets ledamöter, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Det är frågestund på dagordningen där följande statsråd deltar: Justitieminister Laila Freivalds, socialminister Margot Wallström, statsrådet Pierre Schori, inrikesminister Jörgen Andersson, arbetsmarknadsminister Margareta Winberg, försvarsminister Björn von Sydow och statsrådet Thomas Östros. Justitieministern besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde inom regeringen, och frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområde inom regeringen. Därmed hälsar vi regeringens företrädare välkomna.
Fru talman! I dag kom regeringsrättens ganska odramatiska beslut om inhibition, dvs. uppskjuten verkställighet, av beslutet om avstängning av Barsebäck. Det är ett beslut som grundar sig på en lag som antagits tidigare i kammaren. Vi i Centerpartiet har deltagit i beslutet om en omställning av energisystemet, innebärande ganska snabba förändringar i dagens energiförsörjning, ett långsiktigt program för forskning och utveckling. I beslutet ingår också en avstängning av Barsebäck. Vi i Centerpartiet står fast vid detta beslut, dvs. inriktningen av energipolitiken till en effektivare användning av energi och omställning till andra energikällor.

Fru talman! Det finns ingenting som har inträffat som föranleder att regeringen skall ändra sin energipolitik eller frångå den energiuppgörelse som finns i riksdagen och som riksdagen har ställt sig bakom. Det beslut som regeringsrätten i dag har fattat innebär ingenting annat än ett konstaterande av att det finns många och svåra rättsliga frågor att pröva i sammanhanget och att det behövs tid för det. Den tiden är för kort fram till den 1 juli.
Fru talman! Jag är glad för svaret från Laila Freivalds. Det förtydligar just den odramatiska innebörden av den uppskjutna verkställigheten. Jag är glad över att Laila Freivalds förtydligat att detta inte bara är Centerpartiets utan alldeles uppenbarligen också regeringens fortsatta inriktning.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Pierre Schori. Kan vi vara överens om att när man i FN talar om 0,7 % som ett mått för biståndet menar man BNP? När vi i Sverige talar om 0,7 % menar vi BNI. Det betyder att vi faller under den gräns som FN menar med 0,7 % av BNP. Ser statsrådet Pierre Schori frågan så?
Fru talman! Vi gick för ett antal år sedan över till att räkna i BNI. Vi är snart uppe i 0,72-0,73. Därmed är den reella skillnaden utsuddad. Kvar står att Sverige är bland de tre länderna i topp. Därefter kommer ingenting och ingenting. Det är vi nöjda med. Nu kan vi höja siffran i takt med att vår ekonomi förbättras.
Fru talman! Vi är överens om att det är bra att det går åt rätt håll, även om vi inte har varit överens om takten i ökningen. Detta betyder att vi fram till år 1999 kommer att ligga under FN:s gräns på 0,7.
Fru talman! Jag menar att det inte är så om vi ser på de utbetalningar och insatser Sverige gör i stort. Jag välkomnar Ingrid Näslunds engagemang. Vi behöver det. Det finns partier i riksdagen som är emot höjningen och den nuvarande höga nivån - bl.a. Moderaterna.

Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Östros. För någon vecka sedan besökte jag delar av Stockholms skärgård. Överallt möttes jag av budskapet att alltfler människor tvingas från hus och hem. Det är dels på grund av den höga fastighetsskatten, dels förmögenhetsskatten. Många tvingas därmed lämna sina rötter, att gå från hus och hem som har ägts av familjerna i generationer. Motsvarande synpunkter framkom vid den stora demonstrationen utanför riksdagen.
Fru talman! Fastighetsskatten är en viktig och stor intäktskälla för den välfärdspolitik vi bedriver. Den ger ungefär 25 miljarder till staten, som bl.a. används till vård, skola och omsorg. Det är en viktig del av skattesystemet, som vi måste ha kvar. Vi har bjudit in riksdagens alla partier till en parlamentarisk utredning för att titta på de problem som K-G Svenson tar upp, nämligen att i vissa områden i skärgården stiger priserna snabbt. Vi är beredda att tillsammans med andra partier hitta en konstruktiv lösning. Carl Bildt att Moderaterna vill avskaffa fastighetsskatten. Det är ett helt nytt besked från Moderaterna. Det kostar 25 miljarder kronor. Plötsligt har Carl Bildt till de 95 miljarder han redan vill sänka skatten med lagt ytterligare drygt 20 miljarder. Varifrån, Karl-Gösta Svenson, skall de pengarna tas? Är det från vård, skola och omsorg? Är det från socialförsäkringarna? Det har inte kommit något ord från Carl Bildt om finansieringen av att ta bort hela fastighetsskatten.
Fru talman! Nu vill jag ha besked vad regeringen gör. Ni har haft fyra år på er, och ni har inte gjort någonting. Det har varit utredningar hit och dit, men inga svar till de människor som drabbas av den hårda beskattningen på fastigheter och förmögenheter och som tvingas lämna sina hem. Ni har t.o.m. höjt skatten kraftigt under perioden och försvårat dessa människors möjligheter ytterligare. Det enda beskedet och rådet de har fått från statssekreterare Rexed är att låna upp pengar och sätta sig i skuld för att betala skatten. Är det rimligt? Varför vidtar ni inga åtgärder?
Fru talman! Regeringen har bjudit in samtliga riksdagspartier. Alla riksdagspartier utom ett har tackat ja till att delta i arbetet att finna en bra lösning. Moderaterna har tackat nej. Varför? Jo, för att Moderaterna är extrema i sin skattepolitik. Plötsligt, i går eftermiddag, sade den moderata partiordföranden att fastighetsskatten skall avskaffas. 25 miljarder kronor! Det finns inte med i det budgetförslag ni har lagt fram. Det är en ny politik. Det finns skäl för de andra borgerliga partierna som vill sitta med i en koalitionsregering att bli oroliga. Folkpartiet har talat om att det behövs ett veto mot Moderaternas skattepolitik. Vad händer för villaägarna när underskotten stiger och räntorna stiger - kanske upp till 500 % - och när de skall betala lånen på kåken? Det är den situationen vi riskerar att hamna i när Moderaterna drivs av valrörelseyra. Eller är det som Bo Lundgren brukar säga, nämligen att fastighetsskatten är ena sidan och avdragsrätten för skuldräntorna är andra sidan? När ni vill avskaffa fastighetsskatten, vill ni också avskaffa avdragsrätten för skuldräntorna? Det sade Carl Bildt inte heller någonting om under demonstrationen. Det behövs svar. Vi är beredda att föra en konstruktiv dialog med alla partier i riksdagen för att hitta en bra lösning för skärgården.

Fru talman! Vem har regeringsansvaret? Är det sossarna eller något annat parti? Ni har haft fyra år på er men inte gjort någonting, bara hänvisat till en utredning. Var finns era förslag? Var finns era idéer om att åstadkomma en förändring nu innan man tvingas sälja sitt hem?
Fru talman! Karl-Gösta Svenson säger att vi har regeringsansvaret, och det är riktigt. Vi har tagit det. Med väldigt många mycket svåra beslut har vi sanerat statsfinanserna och mer än halverat räntorna. Det regeringsansvaret har lett till att ett hushåll men en halv miljon i skuld på sin bostadsrätt eller sin villa har fått månadskostnaden sänkt med mellan 1 500 och 2 000 kr. Där har Karl-Gösta Svenson regeringsansvaret. Nu får vi interiörerna från hur den borgerliga regeringen fungerade 1991-1994 när Folkpartiet berättat hur det var. Carl Bildt samlade de andra partiledarna i slutna rum och tvingade igenom skattesänkning efter skattesänkning, och de andra fick igenom utgiftsökning efter utgiftsökning. Det var då det blev 500 % och folk fick lämna hus och hem därför att man inte klarade av att betala räntorna på det livsverk, det hus som man hade skaffat sig. Den politiken finns det skäl för alla landets villaägare att vara mycket räddare för. Sunda statsfinanser måste gå före det partipolitiska intresset, landets väl före det partipolitiska intresset.
Fru talman! Jag konstaterar att jag inte får något svar från regeringens företrädare i det här fallet, utan bara angrepp på den borgerliga regeringen och vad den gjorde. Precis samma sak är det varje gång vi har frågestund här. Vi kan inte acceptera att statsråden gör på det här viset. Statsrådet Östros i synnerhet är en syndare i det avseendet. Vi vill ha svar på frågan vad regeringen vill och inte hänvisningar till utredningar. Människorna utanför vill veta vad regeringen vill åstadkomma för att skapa förutsättningar för dem att kunna bo kvar i sina hem trots den hårda beskattning som ni har varit mästare på att erbjuda.
Fru talman! Vårt svar är tydligt. Vi har med sanerade statsfinanser äntligen fått näsan ovanför vattenytan. Det första vi skall göra kan inte vara att sänka fastighetsskatten. Vi vill satsa på vård, skola och omsorg i första hand. Vi svarar också tydligt att vi skall se till att hålla låga räntor i Sverige. Vi skall se till att samarbeta med alla partier i denna riksdag, utom Moderaterna som säger nej, om att hitta ett system som löser skärgårdsbornas problem. Men vi kommer aldrig att lockas in i den typ av skattepopulism som moderaterna står för och där man är beredd att sänka skatt efter skatt och t.o.m. en eftermiddag lägga på 20 miljarder till, som Carl Bildt gjorde i går. Det visar vad Carl Bildt är beredd att föra för en politik i en framtida regering. Det finns skäl för alla landets villaägare att vara mycket rädda inför detta.
Fru talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsministern som gäller den delegation för deltidsarbete som presenterades på kommundagarna i går i Västerås. Jag skulle vilja veta vad en sådan delegation skall göra. Det är efterlängtat att vi får i gång en ordentlig diskussion om de deltidsarbetslösa. Statsministern var också ute i går och sade att om vi skall få några att arbeta inom den offentliga sektorn i framtiden måste vi komma till rätta med den ofrivilliga deltidsarbetslösheten. Vi s-kvinnor har också väckt en motion i denna fråga. Jag skulle vilja att arbetsmarknadsministern berättar vad den här delegationen skall göra och hur snabbt vi får se resultat.
Fru talman! Bakgrunden är att vi har många ofrivilligt deltidsarbetslösa i Sverige, framför allt kvinnor. Av alla kvinnor som arbetar jobbar 40 % deltid. Den här siffran växer, och det är oroande. Man kan inte leva på en deltidslön. Vi vill att både kvinnor och män skall ha en lön som man kan leva på. Därför har vi nu beslutat att en delegation skall utses som skall arbeta för att få fler heltidsjobb och, tror jag, därmed också högre löner. Det blir också ett opinionsbildande organ. Det här presenterades i går. Vi har inte börjat arbeta än, men vi börjar inom kort. Jag föreställer mig att vi inom ett år skall ha klara förslag till hur det skall gå till. Vi arbetar, Margot Wallström och jag, i nära samarbete med kommun och landstingsförbunden.
Fru talman! Kommer man också att titta på den privata sektorn? Det finns många kvinnor som jobbar t.ex. inom handeln och som har den ofrivilliga deltiden.
Fru talman! Bakgrunden är att vi inom just vård och omsorg ser oerhört stora rekryteringsproblem en bit in på 2000-talet. Skall vi få morgondagens unga män och kvinnor att vilja arbeta inom vård och omsorg måste det bli en bättre ordning vad gäller arbetstider och också lön. Den här delegationen ägnar sig inte specifikt åt t.ex. handeln, som förvisso har samma problem. Men jag föreställer mig att man också på det området har anledning att vara bekymrad för rekryteringen av personal i framtiden. Men den här delegationen skall ägna sig åt den offentliga sektorn.

Fru talman! Jag skulle vilja fråga arbetsmarknadsministern om man har avsikt att ta med de visstidsanställda, dvs. de korttidsanställda, och se över även den delen. Man vet att flera kommuner och landsting har 20-25 % av den samlade personalstocken som visstidsanställda, som kanske arbetat i fem-tio år på samma ställe med vikariat. Avser man att arbeta med också den frågan?
Fru talman! Just den frågan är väldigt viktig. I den nya arbetsrätten togs den upp. Det betyder att arbetsgivare år 2000 skall ge de anställda som har haft den här typen av anställningar under tre år inom en ramtid på fem år fast anställning. Egentligen har denna riksdag fattat beslut i den frågan.
Fru talman! Det utlovades också lönehöjningar till sjukvårdspersonalen, vilket jag tycker är helt nödvändigt och mycket välbefogat. Men jag undrar hur det skall gå till, för löneförhandlingarna är avslutade och avtalen slutna. Det skulle vara intressant att få reda på det.

Fru talman! Vi har ingen statlig lönepolitik i vårt land, den sköts av parterna. Vad statsministern uttalade var att det på sikt måste ske en löneförhöjning, men det är ingenting som omedelbart förestår. De pengar som vi till följd av att vi har sanerat budgeten har kunnat skrapa ihop och som i första hand skall gå till vård, skola och omsorg ackumulerat uppgår till 72 miljarder fram till år 2001. Det är möjligt att det där finns ett utrymme. Men om det kan jag inte uttala mig. Om inte, så får vi väl se hur den frågan kan lösas i framtiden. Men vi bedriver ingen statlig lönepolitik, utan det är parternas sak.
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern med anledning av de rapporter som inkommit efter studier som gjorts framför allt bland skolungdomar. Man kan se att skillnaderna när det gäller hälsa - både psykosociala problem och konkreta problem, t.ex. ätstörningar och psykosomatiska besvär - är väldigt stora mellan pojkar och flickor. Utifrån det perspektivet är det än viktigare i dag att anlägga ett könsperspektiv på hälsosituationen även vad gäller ungdomar. Är det här någonting som socialministern kan instämma i och ta initiativ till?

Fru talman! Jag tackar för svaret. Det låter hoppfullt, men inte särskilt konkret. På vilket sätt kan vi se en konkret återspegling av det här arbetet när det gäller just ungdomar och barn? Jag tycker inte jag fick något annat svar än en hänvisning till skolhälsovården. Finns det inget annat sätt att ingripa, t.ex. något slags förebyggande insatser mot anorexia och andra ätstörningar?

Fru talman! Försäkringsbedrägerierna är ett stort och växande problem. Kostnaderna pendlar mellan 1,2 och 1,6 miljarder kronor - detta enligt beräkningar av Leif G W Persson. Han är professor, men han var tidigare sakkunnig hos justitieministern så jag utgår ifrån att siffrorna är korrekta och användbara. Brottsutvecklingen är mycket intresseväckande. Den anmälda brottsligheten minskar medan den verkliga brottsligheten ökar. Den situationen har uppkommit därför att försäkringsbolagen anser att det inte lönar sig att göra polisanmälan, eftersom polisen har nedprioriterat bekämpningen av försäkringsbedrägerier. Detta är naturligtvis oroväckande. Det är särskilt olyckligt eftersom polisen anser att man har stöd av självaste justitieministern. Hon har nämligen uttalat: I första hand måste emellertid försäkringsbedrägerierna bekämpas av försäkringsbolagen själva. Mot denna bakgrund och av ren välvilja ställer jag följande fråga: Är justitieministern beredd att ompröva denna ståndpunkt för att öka polisens insatser mot det ökade antalet bedrägerier, och gärna då i samverkan med försäkringsbolagen?
Fru talman! Till att börja med en information: Leif G W Persson är professor vid Brottsförebyggande rådet, en myndighet under Justitiedepartementet. Det arbete som han utför där ligger till grund för de åtgärder som sedan vidtas av både regeringen och riksdagen för att på ett bättre sätt bekämpa brottslighet - brottslighet i allmänhet, men också bl.a. försäkringsbedrägerier. Försäkringsbedrägerier är en svår problematik. Det vet nog försäkringsbolagen bättre än några andra. I samband med att jag uttalade mig om att de som drabbas av brott och har möjlighet att påverka förutsättningarna för att förhindra och förebygga brottslig verksamhet har ett eget ansvar uttalade jag samtidigt det stora behovet av att alla de som kan bidra till att förhindra och även uppdaga brottslighet måste samarbeta bättre. Båda dessa uttalanden måste ses i ett sammanhang. När det gäller försäkringsbedrägerier är det en oerhört svår uppgift för polisen att utreda dessa bedrägerier om inte försäkringsbolagen kan medverka och ha rutiner och system som underlättar avslöjande och bevisförande i det sammanhanget. Det finns ingen polis som inte är intresserad av att kunna ingripa mot försäkringsbedrägerier, men man måste utveckla metoderna och det måste man göra tillsammans med försäkringsbolagen.
Fru talman! Tack så mycket, justitieministern. Jag delar helt den uppfattningen att är i samverkan som man löser de flesta problem. Det gäller i politiken också. Jag uppfattade det så att vi har fått en liten nyansering av justitieministern inställning och framför allt klarare besked till polisen, så att polisen inte kan ta det gamla uttalandet som intäkt för att nedprioritera denna brottslighet.
Fru talman! Jag ser mitt uttalande närmare som en nyansering av vad Bengt Harding Olsson påstod att jag hade sagt, eftersom jag återgav vad jag tidigare redan har sagt.
Fru talman! Jag har en fråga till inrikesminister Jörgen Andersson. Det gäller kommunernas ekonomi. Det är ju ingen hemlighet att kommunerna har drabbats väldigt hårt av besparingar under de senaste åren, och det har också drabbat kommunerna olika. Jag vill ta min egen hemkommun Vännäs i Västerbotten som exempel. Där har man under de senaste fyra åren gått från ett överskott till ett ganska stort underskott i den kommunala ekonomin. Trots det har man under samma tid tvingats till ganska stora nedskärningar av skola, vård och omsorg. Samtidigt är kostnaden för dessa verksamheter lägre än genomsnittet i länet. Nu står kommunen inför kravet på balans i ekonomin. Man får inte höja skatten. Pengarna som regeringen lovade ut räcker inte. Så är det för flera kommuner i Sverige. Jag vill fråga inrikesministern: Vilket råd vill han ge till dessa kommuner - Vännäs och andra kommuner i liknande situation? Hur skall de klara att samtidigt få balans i ekonomin, klara skolan, vården och omsorgen samtidigt som verksamheternas kvalitet inte får försämras?
Fru talman! Det är en riktig beskrivning att många kommuner befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation. Men jag vänder mig emot talet om att vi har genomfört besparingar på kommunerna. Den enda sektor som undantogs vid budgetsaneringen var kommunsektorn. De generella statsbidragen hölls oförändrade. Eftersom vi också har varit framgångsrika med den ekonomiska poltiken har vi knappt haft någon inflation. Så man kan verkligen tala om oförändrade statsbidrag. Just för att kommuner och landsting skall få möjlighet att klara sina viktiga åtaganden inom vården, skolan och omsorgen har vi för 1998 föreslagit att de generella statsbidragen skall öka med ytterligare 4 miljoner, och den nivåhöjningen får man att behålla. I stället för en ökning av statsbidragen år 2000 med 16 miljarder, blir det en ökning av de generella statsbidragen med 20 miljarder. Det förslaget har vi lagt fram och det finansierar vi också själva utan att låna pengar. Avsikten är att dessa pengar skall vara ett stöd för kommunerna så att de klarar av dessa verksamheter.
Fru talman! Jag fortsätter att använda mig av Vännäs som exempel. Vännäs utgör ungefär en promille av Sverige. Det betyder att de nya statsbidragen motsvarar ca 16 miljoner. Men underskottet är mycket större än så. För det närmaste året uppgår underskottet till över 18 miljoner medan statsbidraget uppgår till 4 miljoner. Att man går in med pengar är väldigt bra, men det slår väldigt olika i olika kommuner. Med kravet på balans i ekonomin betyder det stora nedskärningar i Vännäs och i andra kommuner, trots att man får utökade statsbidrag. Detta är ett jättestort problem. Det finns inte något bra sätt att komma till rätta med det när man inte får höja skatten om man inte har tillräckligt med pengar för den verksamhet som man måste bedriva. Detta är också ett problem för kommuner som har en stor andel barn i skolåldern eller som har en stor andel gamla människor och där det behövs mycket av vård, skola och omsorg. Det skall inte behöva vara så att man önskar att folk inte flyttar till dessa kommuner. Å andra sidan finns det gott om tomma lägenheter, så man vill ju att folk skall flytta dit.
Fru talman! Utöver de mycket kraftiga höjningar som dels föreslagits av regeringen, dels beslutats i riksdagen har vi avsatt 4,3 miljarder kronor till Inrikesdepartementets förfogande för att kunna göra särskilda insatser för de kommuner som är särskilt ekonomiskt utsatta. Som skäl kan anges skatteutjämningssystemet, problem med kommunens bostadsbolag, högre flyktingkostnader än andra kommuner. Alla dessa skäl bedöms, och kommunerna får sedan besked om de kommer att få pengar ur det särskilda anslaget, till vilket vi har avsatt 4,3 miljarder för att utöver det generella statsbidraget också göra selektiva insatser. Som gammal kommunalman - jag var tidigare kommunalråd i 15 år - måste jag säga att det ändå måste vara sunt att ha balans i sin ekonomi. Det kan ju inte vara rätt att finansiera löpande driftkostnader antingen med lånade pengar eller med förskott. Balans i kommunernas ekonomi är en viktig förutsättning för att man långsiktigt skall kunna ge medborgarna trygghet i deras respektive kommuner och landsting.
Fru talman! Inrikesminister säger att man inte har gjort nedskärningar i kommunernas ekonomi. Verkligheten är ju den att man har dragit in skatteunderlag motsvarande 16 miljarder under den här perioden. Till detta kommer kommunernas ökade socialbidrag på grund av nedskärningar i socialsystem och a-kassa. Kommunerna har ju drabbats hårt under den här perioden. Just i dag bekräftas bilden att kommunerna inte kommer att kunna satsa på det som regeringen säger att man skall satsa på, dvs. vård skola och omsorg, utan man kommer att satsa pengarna på att täcka de stora svarta hål som har uppstått på grund av regeringens politik. I februari hade vi en frågestund om detta. Då sade inrikesministern att regeringens politik skulle leda till en positiv sysselsättningseffekt motsvarande 20 000 jobb. Vad är hans besked i dag vad gäller detta?
Fru talman! Det är på det sättet som jag sade: I den budgetsanering och den framgångsrika ekonomiska politik som regeringen har drivit höll vi kommunerna skadeslösa. Vi gjorde inga besparingar på de generella statsbidragen. När vi gick igenom alla andra områden i budgetsaneringen höll vi de generella statsbidragen oförändrade. Sedan sprids det en massa myter om svarta hål. Det är helt felaktigt. Det finns underskott i vissa verksamheter. Dessa underskott finns i personalintensiva verksamheter, och dessa personalintensiva verksamheter finns inom vården, omsorgen och skolan. Går man in och rättar till underskotten, betyder det ju att man slipper att vidta besparingar som går ut över personalen. Precis som vi sade kommer en del kommuner att använda pengarna för att inte säga upp personal, och en del kommuner kommer att nyanställa. Exempelvis meddelade Göteborg för tre veckor sedan att man har ett behov av att nyanställa 6 000 personer i kommunen. I Stockholms län har man nu i veckan satsat en miljard på vården. Stockholms kommun säger att man skall satsa en miljard på stadsdelsnämnderna för vård, omsorg och skola. Det kommer att betyda nya jobb, så det kommer att hålla. Men förklara sedan för mig hur ni från kd skall kunna bibringas någon trovärdighet när ni är beredda att regera med ett parti som vill ge kommuner och landsting 18 miljarder mindre.
Fru talman! Behoven är säkert stora ute i kommuner och landsting. Det är därför som vi kristdemokrater hela tiden har varit emot den politik som har inneburit att regeringen har dragit in 16 miljarder i skatteunderlag för kommuner och landsting under sin mandatperiod. Jörgen Andersson står här och försöker vilseleda när det gäller detta. Konkret har ni inte minskat bidragen till kommunerna, men effekten är ju densamma om ni på andra sidan drar in de här pengarna. Detta kan Jörgen Andersson inte bara vifta undan. Det är en av orsakerna till den rapport som vi fick i dag. Ekoredaktionen har gjort en kartläggning, som visar att nära hälften av kommunerna säger att detta inte kommer att gå till de angelägna verksamheterna vård, skola och omsorg, utan det kommer att gå till att täcka stora svarta hål, som regeringens politik har bidragit till. Jörgen Andersson sade i april förra året att man under det året skulle ha en positiv sysselsättningseffekt motsvarande 40 000 jobb inom kommuner och landsting. Det blev negativt - minus 20 000. I februari i år sade ministern att det skulle bli en positiv sysselsättningseffekt motsvarande 20 000 jobb. Vad blir resultatet? Blir det minus 10 000 den här gången?
Fru talman! Det som hände när det gäller skatteunderlaget var att vi övertog en stor arbetslöshet från den tidigare, misslyckade regeringen. Det har bidragit till ett minskat skatteunderlag för kommunerna. Men även där börjar vi bli framgångsrika i arbetslöshetsbekämpningen, och nu minskar arbetslösheten ganska fort. Det kommer också att ha positiv inverkan på skatteunderlaget för kommunerna. Det är ingen tvekan om att det kommer att ske rätt så omfattande nyanställningar i kommunerna. Jag nämnde bara en kommun, Göteborg, som har aviserat att man skall nyanställa 6 000 personer. Vi kommer så småningom att få stora ersättningsbehov i den offentliga sektorn. Ni har ett trovärdighetsproblem. Vår politik är ju rak. Vi satsar 20 miljarder i nya generella statsbidrag, men ni är ju beredda att regera med ett parti som vill dra bort 18 miljarder från kommun och landstingssektorerna. Hur kan det bli mer vård, omsorg och skola med 18 miljarder mindre? Det är ju ni som har trovärdighetsproblemen.
Fru talman! Det är intressant att konstatera, som tidigare har gjorts i debatten, att regeringen inte svarar på frågor om den reella effekten av dess politik. Man försöker att bygga upp en tjusig fasad, en bild som inte stämmer överens med verkligheten. När verkligheten visar sig har regeringen inga svar. I stället kastar man sig över oppositionen. Vi har lagt fram vårt förslag. Det innebär ökade resurser just till skola, vård och omsorg. Detta kommer vi att stå för och driva, precis som vi har gjort under hela den här mandatperioden i direkt opposition mot regeringens nedskärningspolitik.
Fru talman! Den här frågan ställer jag till försvarsministern. Den handlar om nordiskt samarbete på försvarsområdet. Riksdagens försvarsutskott skall med början på söndag besöka Finland, den finska försvarsmakten och motsvarande utskott. Jag skulle vilja ställa en fråga beträffande gensvaret från Sverige på de önskemål om samarbete som den finska försvarsmakten, finska försvarspolitiker, Finlands regering osv. ofta har framfört till Sverige. Då är mina korta frågor: Hur är gensvaret från Sverige och från försvarsminister von Sydow? Händer det någonting? Ställer vi upp på deras mycket konkreta förslag till samarbetsåtgärder?
Fru talman! Finlands och Sveriges regeringar har fört diskussioner som syftar till att öka det försvarsrelaterade samarbetet mellan våra länder. Vi har haft samma utgångspunkter, och försvarsminister Anneli Taina och jag planerar att göra en offentlig deklaration om detta inom den närmaste tiden. Vi har verkligen en genuin samverkan och ett genuint samförstånd på de punkter det gäller. En punkt vill jag nämna redan nu, för den har varit väl känd genom medierna och på annat sätt. Den har också uppmärksammats mycket i Finland. Det gäller möjligheten att gemensamt eller parallellt anskaffa transporthelikoptrar för våra två försvarsmakter. Min bedömning är att vi har alla förutsättningar för att genomföra ett sådant arrangemang under de kommande åren.
Fru talman! Det var, som försvarsministern själv antydde, ett exempel som är väl känt. Finns det inte någonting mer som är brännande och verkligt spännande att få höra i just det här skedet? Är det så att man planerar en gemensam deklaration av något slag kanske?
Fru talman! Det finns flera punkter, och dem vill jag gärna nämna även om min finländska kollega och jag ganska snart avser att göra en gemensam deklaration. Ett samarbete som ligger oss mycket nära är en med utgångspunkt från Schengenavtalet ökad samverkan när det gäller övervakningen av våra gränser. Vi tror att det finns stora möjligheter att bl.a. öka samverkan när det gäller sjö och luftövervakning kring Bottniska viken. Det finns också andra punkter som t.ex. har att göra med utbyte av officerare och andra befattningshavare, forskningsutbyte osv.
Fru talman! Min fråga riktar sig till justitieministern. Det gäller stora evenemang av t.ex. samma typ som det på Råsunda i går kväll, alltså fotbollsmatchen. Den avlöpte ju utan stora skadliga incidenter vad jag förstår. Det var väl jättepositivt. Men det finns en baksida. Det gäller kostnadsansvaret. Det här drabbar ju polisbudgeten och vad jag förstår även övertidsreserven. Det urholkar budgeten till nackdel för det ordinarie polisarbetet. Då är min fråga: Är det inte dags, och finns det inte skäl för, att införa ett annat system, där kostnaderna fördelas även på dem som tar initiativ till de här stora evenemangen?
Fru talman! Att vi har stora evenemang i vårt land - och inte minst i huvudstaden - är naturligtvis något som vi är glada för och eftersträvar. Det gäller såväl i sportsammanhang och kulturella sammanhang som i fråga om andra stora evenemang som drar till sig mycket människor. Att så sker är naturligtvis förutsatt när man t.ex. tar ställning till vilka resurser som krävs hos polisen. När det gäller Stockholmspolisen är det ju så att Rikspolisstyrelsen när den fördelar resurserna utgår från det faktum att här finns ett hov, en riksdag och en regering. Här finns också ambassader, och här sker väldigt mycket av stora evenemang. Det är alltså ingen nyhet på något vis att polisen har en uppgift i samband med den här typen av händelser. När det gäller att fördela kostnaderna finns det ju principer. Man gör skillnad i olika fall. Det finns stora evenemang som bl.a. belastar polisens verksamhet där fördelningen av kostnaderna väldigt starkt ligger på dem som sköter evenemangen. Det finns också andra, där det finns en ideell verksamhet bakom och där det finns ett mer allmänt intresse. Då är det en annan kostnadsfördelning. Trots detta svar vill jag säga till Kia Andreasson att jag tycker att frågan om hur fördelningen av kostnaderna skall ske alltid skall hållas levande. Det här skall inte bedömas utifrån någon enstaka händelse som är aktuell på något vis utan utifrån mer allmänna principiella utgångspunkter. Jag kommer därför att hålla den här frågan aktuell och levande. Jag kommer i lämpliga sammanhang att överväga om det finns anledning att ha andra fördelningar än de som har gällt hittills.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det var ju ett positivt slut på svaret. Men det här drabbar storstäderna, och inte bara Stockholm skulle jag vilja lägga till. Det är ju alla de tre största städerna som får de här stora evenemangen. Jag tycker att man i så fall skulle se över om det kan finnas något försäkringssystem eller något betalningsansvar som kanske kunde läggas på biljettintäkterna. Det är kanske inte så svårt att hitta andra ordningar så att man kan få ett delat kostnadsansvar.
Fru talman! Det är ju mycket stora kostnader förenade med den här typen av evenemang. Bl.a. ingår i dessa kostnader åtgärder som syftar till att upprätthålla ordningen - inte minst inne på, i det här fallet, en sportarena. De kostnaderna tas naturligtvis ut på biljettpriset. Om man förändrar fördelningen mellan det allmännas och det enskildas ansvar, och om det skulle leda till ett ökat ansvar för det enskilda, kommer det naturligtvis att påverka biljettpriserna. Men det är utifrån bl.a. den aspekten som den här diskussionen förs. Vi är ju, det vill jag understryka, angelägna om att kunna ha den här typen av stora evenemang i Sverige.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Östros. Det är ju så att kommissionen nu har granskat medlemsländernas planer för att minska arbetslösheten. Tidningsrubrikerna säger att Sverige inte är något föredöme när det gäller jobb. Bara Sverige är mot skattesänkningar. Det är egentligen konstigt, för Sverige har ju industrivärldens högsta uttag av skatt på arbete. Enligt Eurostat är genomsnittet 42 % i EU, men Sverige är uppe i 56,2 %. Tittar man på tjänster kan man komma upp i 74 % - om inte mer. Vi menar att det finns ett samband mellan kostnaden på arbete och efterfrågan på arbetskraft. Regeringen för ett väldigt resonemang i vårpropositionen om sambandet mellan pris och efterfrågan på cigaretter. Ju lägre skatt, desto fler legalt sålda cigaretter i Sverige. Det tror vi också är sant. Men varför envisas regeringen med att inte se att detsamma gäller skatten på arbete?
Fru talman! Isa Halvarsson har rätt i att EU kommissionen har en rad synpunkter på alla medlemsländer när det gäller sysselsättningspolitiken. Sverige får en del positiva omdömen, och så får Sverige också en del synpunkter på det man i kommissionen inte tycker är bra. Så skall det vara. Vi skall ju föra en diskussion med EU-kommissionen om detta. Men det är inte så att EU-kommissionen besitter en absolut sanning när det gäller sambandet mellan skatter och sysselsättning. Vi har en annan uppfattning än kommissionen när det gäller de generella sambanden. Det är lätt att titta efter. Sverige och Danmark har Europas kanske högsta skatteuttag. Det är för att vi har en ganska välutvecklad välfärdspolitik. Sverige och Danmark har också Europas högsta andel av befolkningen i sysselsättning. Så enkelt är det alltså naturligtvis inte. Kommissionen har en viktig ståndpunkt som är helt i överensstämmelse med den svenska regeringens. Det är att vi inte får sänka skatter i ett läge där det inte finns statsfinansiellt utrymme för detta. Det är utgångspunkten för kommissionen och för alla medlemsländer egentligen. I det avseendet ligger Sverige väldigt väl till. Vi har sett till att finansiera det vi vill göra, och vi når nu statsfinansiell balans, t.o.m. ett litet överskott. Det finns inget utrymme att i de här läget sänka skatter i någon stor utsträckning.
Fru talman! Just Danmark är ju ett land som har gått långt när det gäller skattesänkningar i arbetet med de här handlingsplanerna. Statsminister Göran Persson var ju med och godkände riktlinjerna på det toppmöte i Luxemburg som just handlade om att minska skattetrycket på arbete. Jag läste i en tidning om en avhandling från Uppsala. Det är Ann-Sofie Kolm som har skrivit en avhandling som huvudsakligen är teoretisk, men som ändå kommer fram med intressanta poänger. Hon visar att lägre arbetsgivaravgift på tjänstesektorn leder till högre sysselsättning. I en annan del av avhandlingen kommer hon fram till att lägre skatt på tjänstesektorn som konkurrerar med obeskattade hushållstjänster leder till lägre arbetslöshet. Jag tänker att statsrådet har nära till för att ta del av den avhandlingen.
Fru talman! Det stämmer. Jag har bläddrat i den, och jag är villig att fortsätta att studera och läsa den. Jag rekommenderar också Isa Halvarsson kommande nummer av Ekonomiska debatt, där nämnda person och professor Bertil Holmlund skriver om det generella sambandet mellan skatter och sysselsättning. De kommer fram till att det inte är så enkelt som vi ibland hör här i kammaren; att det skulle finnas någon enkel simsalabim-lösning som går ut på att sänker vi skatterna ökar vi sysselsättningen. Från regeringens sida har vi en klar prioritering. Först och främst gäller det att sanera statsfinanserna och få ned statsskulden. Tillsammans med detta skall vi satsa på vård, skola och omsorg. Det ger ju också sysselsättning om man ser till att inte spara mer utan i stället utveckla den sektorn. Om vi sedan kommer i ett bättre ekonomiskt läge med överskott, och om sysselsättningen fortsätter att öka, så finns det en chans att resonera om skattesänkningar. Men där är vi inte än. Det som hotar sysselsättningen är ju det som Isa Halvarsson vill göra om man kombinerar ihop det med vad K-G Svenson vill göra och med vad Dan Ericsson sade att han vill göra: stopp på nedskärningspolitiken, gigantiska skattesänkningar och experiment i tjänstesektorn. Det kommer att leda till minskad sysselsättning. Det har vi ju brutala erfarenheter av i Sverige.
Fru talman! Jag har med anledning av den här debatten en litet mer skattefilosofisk fråga till herr Östros. Kan statsrådet se några verksamma samband mellan å ena sida ett högt totalt skattetryck och å den andra den enskilda individens ekonomiska självständighet och rörelsefrihet? Om det är så att statsrådet kan se ett sådant samband, finns det i så fall någon gräns bortanför vilken den sammantagna beskattningen inte längre är funktionell, eller av skattebetalaren uppfattas som anständigt rimlig, utan där effekterna snarast blir kontraproduktiva? Står vi i Sverige, Thomas Östros, långt hitom en sådan gräns eller nära en sådan gräns? Eller har vi rent av överskridit den? Och vad avser statsrådet i så fall att göra åt saken?
Fru talman! Det var trevligt med ett filosofiskt inslag i frågestunden. Jag ser inte att skatter skulle ha något egenvärde i sig. Jag ser inte skatter som något frihetsprojekt över huvud taget. Jag ser det vi kan använda intäkterna till som en möjlighet att ge människor frihetsutrymme. Ta hela uppbyggnaden av välfärdssamhället. Vad har det inneburit för hundratusentals, ja, miljontals, personer i Sverige i form av att få möjligheter att växa som människa, att fattiga människor har fått möjlighet till utbildning och att man har fått bra sjukvård och socialförsäkringssystem som gör att man kan känna sig någorlunda trygg när man råkar illa ut? Vi har alltså använt skatteintäkter för att öka människors frihet. Man skall aldrig förledas att tro att skatter i sig har ett egenvärde för socialdemokratin; så är det absolut inte. Det är välfärdspolitiken som det handlar om och den kan bara kombineras med ett mycket starkt och blomstrande privat näringsliv. Det handlar alltså om en balans mellan de två. Nu när vi äntligen har sanerat är vi på väg mot ett läge där vi får en bättre kvalitet i vården, skolan och omsorgen. Vi får också en växt i det privata näringslivet. Det har vi kunnat se under de senaste fyra åren. För de senaste tolv månaderna ser vi en ökning av sysselsättningen med drygt 40 000 arbetstillfällen. Nu är vi återigen på väg tillbaka till det som är kännetecknande för den svenska modellen, dvs. detta med att kombinera friheten, solidariteten och ansvaret för varandra.
Fru talman! Massarbetslösheten behåller, tyvärr, sitt järngrepp om Sverige trots att vi befinner oss i vad som kan kallas för en högkonjunktur. Är det ett uttryck för välfärd att vi har vårdköer, att vi har gamla och sjuka som lider och att vi dagligen får bevis för hur illa ställt det är på somliga håll? Det kan man verkligen fråga sig. Är det välfärden som gör att vi faller i OECD:s välståndsliga? Är detta ett uttryck för välfärd? Göran Johnsson, Metalls ordförande, menar att en vanlig jobbare inte skall behöva betala mer än 30 % i skatt och 50 % i marginalskatt. Det är socialt orättfärdigt att ha för höga skatter. Dessutom dämpar det tillväxten. Fler jobb breddar skatteunderlaget och ökar därigenom förutsättningarna för statens inkomster. Jag menar att Socialdemokraterna här hamnar i en skattepolitisk återvändsgränd om man fortsätter på den inslagna vägen.
Fru talman! Jag känner respekt för Henrik S Järrels sociala engagemang när han talar om vårdköer och brister i välfärden. Där finns det i så fall möjlighet till en dialog. Men Henrik S Järrel tror väl inte för ett ögonblick att de första 18 miljarderna som ni skall skära ned med inom vården, skolan och omsorgen gör det hela bättre eller att det blir bättre av att, som Carl Bill i går gjorde, plötsligt lägga ned 20 miljarder till i skattesänkningar - detta utan att, som det verkar, ha konfererat med partikamraterna i riksdagen. Jag har inte fått något svar på frågan om hur det skall finansieras. Det är klart att välfärdspolitik måste betalas. Henrik S Järrel har kanske ett så starkt socialt engagemang att han sällar sig till de anständiga borgare som jag har hört en del folkpartister tala om och som ändå vill ta ett ansvar för välfärdspolitiken. I så fall, Henrik S Järrel, går det att diskutera. Det är klart att skatter är viktiga men tillväxt är också viktigt. Skattebasen är viktig. Det handlar om att vi skall ha ett blomstrande näringsliv och en anständig vård, skola och omsorg. Jag tycker att vi är på väg att få en möjlighet att faktiskt ha det framför oss. Men då får man inte riskera det med den typ av skattepopulism som Moderaterna alltmer börjar närma sig.

Fru talman! Jag har en fråga till hela regeringen men jag riktar den till Pierre Schori. Jag vill ställa frågan utifrån Indiens kärnvapenprov, som har ägt rum under de senaste dagarna. Hela världen har ju reagerat med starka fördömanden och med konkreta politiska åtgärder. Den svenska regeringen och Göran Persson, även Pierre Schori själv, har gått ut och klargjort att det svenska biståndet måste omprövas, avbrytas, vad gäller det statliga inslaget. Däremot kan det, förhoppningsvis, fortsätta vad gäller enskilda organisationer. Pierre Schori har också sagt att det gäller att ompröva hela den svenska politiken och relationerna till Indien. För mig är det en självklarhet att då också ompröva möjligheten till fortsatt vapenexport till Indien är tänkbar framöver.
Fru talman! Vi har trott att vi nu, när vi snart går in i 2000-talet, skulle vara på väg mot en kärnvapenfri värld. Men nu står vi inför ett hot. Halva jordens befolkning kan hotas av en kärnvapenkapprustning - därmed också alla vi här. Därför måste vi reagera oerhört starkt, som vi också i ett slags trestegsraket har gjort från svensk sida. Vi tog omedelbart upp frågan i FN för att kunna stävja den ödesmättade kapprustningsspiral som vi kanske har framför oss. Vidare kommer jag på måndag att i ministerrådet i EU ta upp frågan om relationerna till Indien. För svensk del har vi sagt upp vårt samarbetsavtal; detta som en markering gentemot den nya indiska regeringen, inte mot Indien som land eller Indien som folk. Därför kommer också enskilda organisationer att kunna fortsätta sitt samarbete. Självfallet kommer den här oansvariga kärnvapenpokerpolitiken från den nya indiska regeringens sida att starkt påverka våra relationer i stort. Vi har mycket restriktiva regler vad gäller vapenexport, och de behöver inte ändras. De är så pass restriktiva att det när det sker en händelse som den som nu har ägt rum i Indien självklart påverkar bedömningen.
Fru talman! De åtgärder som regeringen redan har vidtagit och som den avser att vidta står jag helt bakom. Vi i Vänsterpartiet anser att de är helt befogade i den här situationen. Jag vet att reglerna om vapenexport är restriktiva men Pierre Schori, jag och alla andra vet att följdleveranser, enligt det regelsystem som vi har, fortfarande är möjliga. De har inte varit undantagna trots den restriktiva vapenpolitiken vad gäller exporten. Därför menar jag att i den situation som har uppstått måste även varje form av följdleverans av reservdelssystem osv. ingå i det utbud av åtgärder som Sverige nu vidtar vad gäller den svenska hållningen och som tas upp i EU och i andra internationella sammanhang. Den typen av återverkningar måste det också bli.
Fru talman! Jag har en, kan det synas, liten men för vissa i det här landet viktig fråga. Det finns nämligen ett utredningsdirektiv som gäller beskattning av veteranfordon. De som sysslar med den hobbyn i vårt land - ett gäng riktiga entusiaster - tolkar direktivet så att regeringen planerar att försämra villkoren för de här entusiasterna.
Fru talman! Jag hoppas att jag kan lugna de här entusiasterna genom att säga att det när det gäller de direktiv som avlämnats och som rör fordonbeskattning för veteranbilar handlar om att underlätta för de veteranlastbilar som råkade litet illa ut när Sverige gick med i det vägavgiftssystem som finns i det europeiska samarbetet. Direktiven handlar alltså snarare om att underlätta för de här entusiasterna än om att skärpa för dem.
Fru talman! Då tackar jag ministern. Jag känner faktiskt för de här människorna, som jag tycker, skulle jag nästan vilja säga, gör en viktig kulturinsats i och med att de faktiskt vårdar en viktig del av vårt kulturarv, som ju veteranbilarna utgör. Det känns därför bra att på förmodligen den sista frågan som jag får ställa här i kammaren få ett positivt svar.
Fru talman! Får jag passa på att tacka Lars Stjernkvist och önska honom lycka till i sitt nya arbete.

Fru talman! Vem tänker eller vill tänka tanken att ett kärleks och hoppfullt ja i nöd och lust på bröllopsdagen kan sluta i en domstolstvist om vårdnaden av barnen? Ändå är det ett faktum att 40 000-50 000 barn årligen berörs av detta genom att 30 000 gifta eller sammanboende par med barn separerar. The looser has to fall. No more ace to play.
Fru talman! Översättningen lyder: Vinnaren tar allt. Förloraren måste ge upp. Jag har spelat ut alla mina kort, och det har också du. Inget mera ess att spela ut. Domaren har avgörandet. Detta är några textrader från ABBA:s sång The winner takes it all, som för den som lyssnar på texten mycket väl beskriver de smärtsamma och våldsamma känslor en skilsmässa ofta ger upphov till. Jag tror att alla här i dag önskar att vi skulle slippa att lagstifta om dessa mycket svåra frågor. De allra flesta föräldrar är visserligen mogna och klarar av att utan domstolsprocesser lösa sina konflikter. De ser därmed till att barnet inte blir en förlorare. Redan i dag beslutas om gemensam vårdnad i över 80 % av alla vårdnadsfall. Det är dock huvudsakligen de barn vars föräldrar inte kommer överens som lagstiftningen egentligen gäller. Men man kan onekligen ställa sig ett antal frågor. Går det att lagstifta om livet och om relationer mellan människor? Räcker det att i domstol i namn av barnets bästa besluta om gemensam vårdnad? Kommer föräldrar som är djupt oense att likt viljelösa dockor foga sig? Är inte risken stor att konflikterna kanske t.o.m. förvärras till skada för barnet? Enligt oss moderater är det viktigaste i vårdnadstvister därför inte att pressa fram beslut om gemensam vårdnad utan att försöka komma fram till vad som verkligen är barnets bästa. Jag återkommer till detta senare. Jag tror inte att jag är ensam om att tycka att det hade varit intressant att diskutera hur skilsmässor och separationer kan förebyggas, men en sådan diskussion får vi kanske föra vid ett annat tillfälle. Om en skilsmässa inte kan undvikas är det dock viktigt att föräldrar som så önskar får hjälp att lösa sina konflikter genom s.k. samarbetssamtal. Sådana bör genomföras under ledning av kompetenta samtalsledare, och syftet skall vara att hitta lösningar vad avser vårdnad, boende, umgänge, resor, ekonomi - ja allt som hänger ihop med en skilsmässa när gemensamma barn finns. Vi moderater tycker att det är bra att utskottet ger regeringen till känna att det är viktigt med helhetslösningar, så att inte några frågor hänger olösta i luften för att senare skapa onödiga konflikter. Jag tänker då särskilt på ekonomiska frågor, som många gånger är orsak till uppslitande konflikter mellan föräldrar. Samarbetssamtal är till för att föräldrarna skall komma överens utan att behöva gå till domstol, nämligen genom att enas om ett samarbetsavtal. Detta avtal skall enligt propositionen och utskottsmajoritetens förslag, efter godkännande av socialnämnden, gälla som en lagakraftvunnen dom. Vi moderater tycker att det är bra att föräldrar ges en ökad möjlighet att avtala om frågor som rör barnet. Detta ger stöd och tyngd åt att det är föräldrarna som har ansvaret för barnet. I de allra flesta fall tas barnets bästa till vara i en lösning som föräldrarna själva kommer överens om. Men varför skall vi stanna på halva vägen? Varför måste avtalet godkännas av socialnämnden? Ur ett föräldraperspektiv är det knappast någon skillnad om den instans som godkänner eller underkänner avtalet är socialnämnden i stället för som i dag tingsrätten. Enligt oss moderater bör det vara tillräckligt att föräldrarnas avtal undertecknas av båda parter och att det bevittnas och registreras, förslagsvis hos socialnämnden. Detta förutsätter, som jag tidigare framhållit, att samarbetssamtalen leds av kompetenta och observanta samtalsledare. Dessa måste se till att eliminera risken att avtalet blir otydligt eller att en svag förälder utsätts för otillbörlig påtryckning från den andre föräldern. Fru talman! Jag övergår nu till förslaget om domstolens möjlighet att döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja. Här gäller det de ca 18 % av föräldraparen som inte kan komma överens. Samtidigt som regeringen antar att denna lagändring kommer att öka antalet som tilldöms gemensam vårdnad säger regeringen att avgörandet i vårdnadsfrågor många gånger kommer att bli detsamma som med nuvarande regler. Det är med regeringens egna ord i minnet svårt att se den föreslagna lagändringen som annat än vackra ord och som en symbolhandling. Utskottets motivtext för att stödja regeringen vittnar om detta. Jag vill citera några stycken ur utskottsbetänkandet. Först skriver lagutskottet: "Frågan om vem som har den rättsliga vårdnaden om barnet är, enligt utskottets mening, ur barnets perspektiv i och för sig inte ensamt avgörande för hur kontakten mellan barnet och dess föräldrar kommer att utvecklas. I stället är för de flesta barn det viktigaste att ha en bra kontakt med både sin mor och sin far och att slippa konflikter mellan föräldrarna." Därefter skriver lagutskottet: "När det gäller tilllämpningen av den föreslagna nya bestämmelsen om gemensam vårdnad vill lagutskottet därför särskilt understryka att lagändringen inte får medföra att det mer eller mindre schablonmässigt beslutas om gemensam vårdnad även mot en förälders önskemål." Var och en kan själv höra eller läsa att lagutskottets slutsats mycket väl skulle ha kunnat bli avslag på regeringens förslag i denna del. Med samma eller liknande formuleringar skulle utskottet egentligen ha kunnat säga nej till möjligheten att döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja. Socialutskottet har i sitt yttrande till lagutskottet varit mycket tydligt. "Gemensam vårdnad är i de flesta fall att föredra framför ensam vårdnad för ena föräldern. Det finns emellertid situationer då konflikten mellan föräldrarna är så svår och djup att de omöjligen kan samarbeta i frågor som rör barnet. När misshälligheterna utvecklats så långt är det ofta bäst för barnet att en av föräldrarna är ensam vårdnadshavare. Ur barnets perspektiv är det då viktigare att ha en bra kontakt med både sin mor och far och att slippa konflikter mellan föräldrarna än att föräldrarna har gemensam vårdnad." Jag frågade inledningsvis om det går att genom myndighetsbeslut tvinga fram ett samarbete mellan djupt oeniga föräldrar. Är inte risken stor att den i sig goda föresatsen att båda föräldrarna skall ha ett vårdnadsansvar bli det godas fiende genom att man samtidigt hävdar att gemensam vårdnad alltid är till barnets bästa? När vi moderater, efter många och långa diskussioner, bestämde oss i denna mycket svåra lagstiftningsfråga var vår tilltro till föräldrarnas förmåga att själva bedöma vad som är det bästa för barnet avgörande. Vi har svårt att se att det kan vara till gagn för barnet att döma till gemensam vårdnad när en förälder säger sig inte vilja komma i fråga. Det är självklart att varje sådan invändning skall prövas noga och att ingen t.ex. av bekvämlighetsskäl skall kunna dra sig undan sitt ansvar. När den ena föräldern säger sig inte vilja dela vårdnaden med den andre, anser vi att det skall finnas mycket starka skäl för att på detta sätt "peta ut" den andre föräldern från gemensam vårdnad. Vi kan dock inte blunda för att det stundtals i bilden ingår misshandel av både fysisk och psykisk art gentemot en av föräldrarna - och då oftast mot mamman - och ibland även gentemot barnet. I dessa fall är givetvis gemensam vårdnad helt utesluten. I debatten utanför kammaren hörs på var sin ytterkant två ganska högljudda grupper som står för två helt olika uppfattningar. Båda hävdar att just deras uppfattning är den bästa för barnet. ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, tycker att lagförslaget om att domstolen skall kunna döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja är förskräckligt. På andra sidan hävdar UFR, Umgängesföräldrarnas riksförening, att papporna i dag är diskriminerade och att den nya lagen kommer att rätta till detta. Jag konstaterar att dessa två grupper representerar både mammor och pappor, men inte tillsammans utan just som två grupper mot varandra. Jag anser att det är mycket olyckligt att så svåra frågor som om vem som skall ha vårdnaden om barnet och var barnet skall bo uteslutande skall göras till en jämställdhetskamp. Det är i stället barnet och barnets bästa som skall vara den helt avgörande faktorn i vårdnadstvister. Fru talman! Nu kommer jag till en annan del av betänkandet. Föräldrar som inte är vårdnadshavare måste tillåtas att ta sitt föräldraansvar. Detta försvåras avsevärt med nu gällande regler. I dag får t.ex. inte en förälder som inte har vårdnaden information om barnet skulle ha gjort sig skyldigt till brott och därmed inte heller information om tid och plats för en eventuell rättegång. Även en förälder som inte har vårdnaden om barnet har självfallet ändå ett föräldraansvar och måste ges möjlighet att ta detta. Moderaterna vill därför att regeringen skyndsamt tar initiativ till en utredning för att undanröja lagliga hinder som försvårar eller omöjliggör för föräldrar att ta sitt föräldraansvar. Fru talman! För oss moderater är det av största vikt att frågor kring vårdnad, boende och umgänge så långt det bara är möjligt kan lösas utan domstolsinblandning och av föräldrarna själva. Det är för de allra flesta föräldrar naturligt att söka lösningar som utgår från barnets bästa, även om ett sådant begrepp ofta kan ge upphov till egna och personliga tolkningar. Vi inser svårigheten att lagstifta om relationer människor emellan, där ibland faktorer som irrationellt handlande och känslomässigt tänkande många gånger kan vara mer framträdande än rationalitet och logik. Samhällets främsta instats på detta område skall därför vara att på alla sätt underlätta för föräldrarna att komma överens. Fru talman! Vi står naturligtvis bakom alla våra reservationer i detta utskottsbetänkande, man jag nöjer mig här med att yrka bifall till reservation 6.

Fru talman! Folkpartiet står oreserverat bakom principen att barnets bästa skall sättas i främsta rummet och står därför bakom propositionens föreslagna nya portalparagraf om att barnets bästa skall vara avgörande i alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Den principen får dock inte innebära det som allmänt sätt är bra för barn utan vad som i det enskilda fallet är bäst för just det barnet. Här anser vi att det råder oklarhet i en rad av regeringens förslag. Alla relationsproblem kan inte lösas genom lagstiftning. Det allra mesta måste lösas människor emellan. Alltför sällan tas dock barnens rätt till vara, eftersom de oftast inte har någon talan, och man frågar inte heller efter deras önskningar. Därför måste det finnas en lagstiftning som skyddar och tillvaratar den mest utsattes rätt, nämligen barnets. Med utgångspunkt från just detta har vi lagt fram förslagen i vår motion, som tyvärr inte har lett till ändringar, utan vi har nödgats avlämna ett stort antal reservationer. Fru talman! Innan jag går in på våra förslag vill jag dock konstatera att vi har fått gehör för ett av våra yrkanden, nämligen att ett helhetsgrepp måste tas när det gäller föräldrarnas ekonomiska förpliktelser gentemot barnen. Vi har redan tidigare i samband med att riksdagen fattade beslut om nya regler för underhållsbidrag fört fram att en helhetssyn måste införas när det gäller de olika bidragen och kostnaderna. Detta tillgodoses nu genom ett tillkännagivande. Sigge Godin kommer senare att närmare gå in på denna fråga. En annan fråga som kommer att beröras senare av Bengt Harding Olson är det som jag nämnde inledningsvis, att det finns många oklarheter i regeringens proposition vad gäller barnets bästa m.fl. olika begrepp som kan tolkas olika. Fru talman! Jag vill nu beröra en del av Folkpartiets förslag. Gemensam vårdnad är för oss en självklarhet, och vi anser att det är bra att regeringen föreslår att detta skall vara huvudregeln. Men vi kan inte förstå varför inte detta skall gälla även ogifta föräldrar. De flesta föräldrar, 54 %, är i dag ogifta vid barnets födelse. Därför måste också huvudregeln för barnens skull vara gemensam vårdnad även för ogifta föräldrar. Regeringen framhåller att det finns goda skäl att överväga denna fråga och att den skall beredas vidare i Justitiedepartementet. Den här frågan har varit aktuell under lång tid. Även om vår uppfattning är att det nu är dags att införa automatisk gemensam vårdnad även för ogifta, motsätter vi oss inte i dag att regeringen ytterligare belyser frågan. Men det är under förutsättning att regeringen snarast återkommer med förslag till riksdagen. Enligt Folkpartiets uppfattning är det viktigt för barnet att en uttrycklig bestämmelse införs om att den vårdnadshavare som barnet bor tillsammans med ensam får besluta i de frågor som gäller den dagliga omsorgen om barnet. Detta är visserligen gällande rätt utan någon direkt lagregel, men vi menar dels att det är viktigt att klara ut gränserna för den ena förälderns ensambeslutanderätt vid gemensam vårdnad, dels att det är viktigt att en sådan fråga går att läsa ut av lagtexten. Barnets faktiska boende är av mycket stor betydelse för alla parter, och vi menar att den frågan som huvudregel måste lösas såväl i föräldrarnas avtal, som skall godkännas av socialnämnden, som i tingsrättens eventuella beslut. Därför behöver lagtexten kompletteras med en sådan huvudregel. Det måste klart framgå var barnet faktiskt bor, för att man skall kunna förhindra stridigheter på denna punkt och undanröja problem för det enskilda barnet. Fru talman! Det förekommer allt oftare att barn rövas bort från sin vårdnadshavare och förs till den andra förälderns hemland. Detta är ett allvarligt övergrepp på barnet. Enligt utskottets bedömning är det tillräckligt att man i Regeringskansliet arbetar med att få till stånd ytterligare internationella överenskommelser. Det anförde utskottet när frågan behandlades hösten 1995, och man vidhåller den uppfattningen nu, våren 1998, trots att antalet bortrövade barn ökar. Vi kan inte acceptera sådan passivitet utan anser att det behövs snabba och kraftfulla åtgärder från regeringens sida för att få till stånd fler överenskommelser med andra länder som kan leda till att barnet återförs till vårdnadshavaren. Problem med umgängestrassel eller umgängessabotage måste naturligtvis lösas, eftersom ett fungerande umgänge nästan alltid är bäst för barnet. Sociala myndigheter har givetvis det primära ansvaret att bistå föräldrarna i sådana situationer. I andra hand anser vi att vårdnadsfrågan eller boendefrågan måste få en omprövning. Om en förälder utan godtagbara skäl för sitt handlande motarbetar ett umgänge mellan barnet och den andra föräldern, kan det vara ett tecken på att vårdnaden eller boendet kan behöva ändras. Folkpartiet anser att umgängessabotage måste straffsanktioneras. I 7 kap. 4 § brottsbalken straffläggs egenmäktighet med barn. Härmed skyddas främst en vårdnadshavare från brottsliga handlingar av en umgängesberättigad förälder eller annan person som innebär att den rättmätiga vårdnaden inte kan utövas. Något motsvarande skydd för umgängesberättigade föräldrar finns inte, ens vid totalt sabotage av umgängesrätten från vårdnadshavarens sida. Vi inser naturligtvis att man inte kan straffa fram en god kontakt med barn. Men vi finner det rimligt, för barnens skull, att klara fall av umgängessabotage skall utgöra en form av egenmäktighet med barn och bör kunna föranleda även en straffrättslig reaktion. Fru talman! Barn har ett behov av umgänge inte bara med föräldrarna utan även med andra personer som står dem nära, särskilt då far och morföräldrar. Det är vårdnadshavarens skyldighet att se till att detta behov tillgodoses. Om vårdnadshavaren inte gör det är det regeringens uppfattning att det är socialnämndens ansvar att försöka få vårdnadshavaren att se till barnets behov. Vi delar uppfattningen men vill tillägga att det måste finnas rätt för nära anhöriga, som far och morföräldrar, att hos tingsrätten föra talan om umgänge i de fall socialnämnden inte tar sitt ansvar eller misslyckas. I dag är det endast föräldrar och socialnämnden som har talerätt. Enligt Folkpartiets mening bör talerätten alltså utvidgas till att också omfatta närmaste släktingar. I vissa speciella situationer kan ett umgänge endast komma till stånd med hjälp av en kontaktperson. I dag förhindras umgänge på grund av att socialnämnder underlåter att förordna en kontaktperson eller anser att det är svårt att finna lämpliga personer. Vi finner detta mycket olyckligt sett utifrån barnens behov av umgänge med en förälder, och vi anser att socialnämnderna skall vara skyldiga att utse en kontaktperson. Mer arbete måste läggas ned på att finna lämpliga personer, och vi vill då peka på att kommunerna borde kunna ta kontakt med olika frivilligorganisationer för att hos dem kunna rekrytera lämpliga personer. Folkpartiet anser att det finns mycket som talar för en lagfäst rätt för domstolen att fatta beslut om annan kontakt än direkt umgänge, t.ex. kontakt genom brev eller telefonsamtal. Vårdnadstvistutredningen föreslog detta, och sådan möjlighet finns i Danmark och Finland. Regeringen är inte i detta lagstiftningsärende beredd att föreslå en lagbestämmelse, eftersom man anser att det inte finns något underlag i Vårdnadstvistsutredningen som visar hur den finländska regleringen har fungerat. Enligt Folkpartiets uppfattning bör ett sådant underlag tas fram av regeringen i det arbete som regeringen har aviserat skall påbörjas i Justitiedepartementet och därefter redovisas för riksdagen. Fru talman! Vi har också ett förslag som gäller socialnämndernas möjlighet att delegera ett beslut om godkännande av avtal om vårdnad, boende och umgänge. Vi anser att avtalen har en sådan rättsverkan att det inte bör vara möjligt att delegera besluten. Vi anser att det behövs särskild kompetens hos de domare som handlägger ärenden om vårdnad, boende och umgänge. Därför bör i princip endast ordinarie domare eller domare som vikarierar på en ordinarie domartjänst få besluta i denna typ av mål. Vi anser att regeringen bör lägga fram ett förslag om försöksverksamhet med denna inriktning. Vi är också kritiska till att de interimistiska besluten ibland fattas utan att beslutsunderlagen är fullständiga - detta mot bakgrund av att de interimistiska besluten ofta verkar styrande på de slutliga besluten. Med anledning av detta bör yttranden från socialnämnden regelmässigt inhämtas innan domstolen fattar beslut. Risken är annars stor att värdefulla upplysningar undanhålls domstolen. Slutligen, fru talman, vill vi uppmärksamma de ensamstående frånskilda männens situation. De drabbas oftast hårdast och förlorar ofta både föräldrarollen och anknytningen till familj, släkt och vänner. Männen klarar bevisligen i många fall denna relationskris mycket dåligt. Ohälsa och missbruksproblem kan uppstå. Det är också klarlagt att dessa män har en högre dödlighet än gifta män, bl.a. genom självmord. Detta drabbar ytterst barnen. Kunskaperna om de ensamstående fädernas svåra och utsatta situation är för närvarande otillräcklig. Vi anser att deras situation måste klarläggas för att lämpliga åtgärder skall kunna vidtas. Fru talman! Jag står bakom Folkpartiets samtliga reservationer men yrkar nu bifall endast till reservationerna 11 och 16.

Fru talman! Det är få ärenden som har vållat så kraftiga reaktioner som det som vi skall debattera i dag. Otaliga är alla de mejl, telefonsamtal och brev som jag har fått. De har kommit från alltifrån pappor som inte fått träffa sina barn till mammor som misshandlats såväl fysiskt som psykiskt av sina f.d. män. Vi har också fått brev ifrån oroliga morföräldrar. Varje brev och mejl innehåller personliga, mycket tragiska upplevelser. Det som har väckt de allra starkaste reaktionerna är förslaget om att domstol skall kunna döma till gemensam vårdnad även om en av föräldrarna motsätter sig det. De som bejakar förslaget tycker att papporna äntligen får sin chans, medan de som är emot är rädda för att barns skyddsbehov åsidosätts. Jag är mycket förvånad över Agne Hanssons utfall mot Vänsterpartiet. Han anklagar oss för att ha hamnat till höger om moderaterna. Det är på något sätt typiskt att man alltid definierar verkligheten utifrån en höger-vänster-skala. I det här ärendet är det faktiskt inte relevant på något sätt. Barnens rätt gör sig gällande i alla samhällsgrupper. Jag vill också passa på att säga att jag i huvudsak ansluter mig till det utmärkta anförande som Marietta de Pourbaix-Lundin höll. Det är väldigt sällan vi är överens, men jag vill ge henne en eloge för hennes anförande. Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention, som bl.a. innehåller krav på att barn skall ha rätt att växa upp i trygghet och med goda utvecklingsbetingelser. Ett led i att säkra barnens bästa är att lagstifta så att barnen skyddas och deras utvecklingsbehov säkras. Men det goda får inte bli det godas fiende - ungefär som Marietta sade. Vi i Vänsterpartiet anser att skyddet av barn mot misshandel och övergrepp inte betonas tillräckligt starkt i regeringens förslag. Detsamma gäller skyddet mot barn som tvingas bevittna våld mot sin mamma. Vi har också riktat kritik mot bristen på könsperspektiv, och mot att propositionen inte fokuserar på att skydda barn mot våld och övergrepp. Förslagen i propositionen löser inte heller problemet med föräldrar som inte vill träffa sina barn. Därför har vi yrkat avslag på propositionen. Men vi tycker ändå att ärendet är så viktigt att om riksdagen avslår vårt förstahandsyrkande vill vi ge konkreta förslag till förbättringar. Senare i debatten kommer Ulla Hoffmann att redogöra för Vänsterpartiets syn på umgängesavdrag m.m. Därför tänker jag inte beröra det i mitt anförande. Fru talman! Barn tar nästan undantagslöst på sig skulden för vuxnas handlingar. Det gäller t.ex. i familjer där pappan misshandlar mamman, vid skilsmässor och när barnet utsätts för sexuella övergrepp. När barn försöker hitta förklaringar till det som skett ligger det nära till hands att de ser sig själva som orsaken. Ett annat skäl till att barn tar på sig skulden för föräldrars våld och övergrepp är att barn har behov av att se sina föräldrar som goda och kompetenta. När barn inte kan känna tillit till och respekt för dem som står dem allra närmast hotas deras känslomässiga utveckling. I går fattade riksdagen ett mycket viktigt beslut till skydd för barnen, nämligen förbud mot innehav av barnpornografi. I den debatten uttryckte många talare att skyddet för barnen väger allra tyngst. Sveriges ratificering av FN:s barnkonvention har medfört en ökad medvetenhet om att barns bästa skall sättas i fokus. Därför ändras en mängd lagar som har sin utgångspunkt i barns bästa. Våra lagar skall nämligen spegla rådande samhällssyn. Under lång tid hade pappan ensam bestämmanderätt över barn födda inom äktenskapet. Först 1920 fick den gifta modern rätt att vara vårdnadshavare tillsammans med honom. Senare har gemensam vårdnad blivit möjlig oberoende av äktenskap. Ända fram till 1972 var ensamstående kvinnor med barn tvungna att ha en förmyndare för sitt barn. Kvinnan var alltså inte betrodd att själv bestämma över sitt barn. 1977 kunde gemensam vårdnad fortsätta även efter en skilsmässa, och uppnås utan äktenskap för såväl sambor som särbor. 1992 markerades prioriteringen av gemensam vårdnad, så att domstolarna skall välja den vårdnadsformen så länge ingen av föräldrarna motsätter sig det. Reformen har fått mycket stor genomslagskraft. Redan 1983 valdes gemensam vårdnad för 44 % av skilsmässobarnen. I början av 90-talet hade andelen nästan fördubblats, till 82 %. Statistiken visar också att barn till föräldrar med gemensam vårdnad huvudsakligen bor hos mamman. Andelen har ökat från 85 till 91 % under samma period. Fädernas andel har alltså minskat från 15 till 9 % trots att beslutet om var barnet skall bo har fattats tillsammans och i överenskommelse, dvs. utan inblandning av domstol. Tyvärr saknas det forskning om varför det är så här. Det finns hypoteser om att fäderna gärna vill ha del i den juridiska vårdnaden, som ger makt och medbestämmanderätt, medan den faktiska och tidskrävande omvårdnaden varit och oftast förblivit moderns ansvar. Jag vill framhålla att det finns oerhört många schysta pappor. De är faktiskt i majoritet. Möjligtvis saknar jag en sak - jag hör dem inte i debatten till försvar för pappamånaden och de protesterar inte högljutt mot allt kvinnovåld. Låt mig en gång för alla slå fast att min och Vänsterpartiets uppfattning är att gemensam vårdnad är att föredra i perspektivet av barns bästa. Men i fall då övergrepp har förekommit inom familjen bör gemensam vårdnad vara utesluten. Som jag nyss nämnde har i dag 82 % av föräldrarna gemensam vårdnad om barnen. Det är alltså för resterande 18 % av vårdnadstvisterna som det här lagförslaget kommer att få konsekvenser. Enligt min mening är det inte tillräckligt utrett om gemensam vårdnad verkligen skulle ha varit bäst för barnet i dessa fall. Man har heller inte utrett vad som ligger bakom domstolarnas beslut om enskild vårdnad. Det saknas uppgifter om i hur stor utsträckning våld och övergrepp mot kvinnor eller barn som förekommit. I länder nära oss visar forskning att mannens våld är en bidragande orsak till många skilsmässor. I Danmark är det orsaken till var fjärde, och i England till var tredje skilsmässa. Svensk forskning är mycket begränsad på det här området, men inget talar för att förhållandena skulle vara markant annorlunda i Sverige. Vi vet att det finns ett klart samband mellan kvinno och barnmisshandel. I en amerikansk undersökning av 146 barn till misshandlade kvinnor visade det sig att nästan hälften hade varit utsatta för våld från någon av föräldrarna - oftast fadern. En dansk undersökning visar att hälften av barnen till kvinnor som hade misshandlats hade varit utsatta för fysiskt våld. Jag vet att många män känner sig provocerade av att sådana här siffror lyfts fram. Gör inte det! Ta hellre avstånd från dem som utför kränkande handlingar. Fortsätt att vara bra förebilder! Ni är faktiskt väldigt många män som är bra förebilder. Fru talman! Ett vanligt argument för ökad andel gemensam vårdnad är att det i de flesta fall egentligen bara handlar om svartsjuka och hämndgiriga kvinnor. Självfallet går det inte att blunda för det faktum att det kan vara så i en del fall. När en konflikt mellan föräldrar blir tillräckligt djup och svår händer det att barnets intresse och behov kommer i andra hand. Men det får aldrig vara ett alibi för att underlåta att skydda de barn som verkligen blir utsatta. Det som har fått mig och väldigt många andra att reagera mot regeringens förslag är att det i förarbetena till den nya lagen sägs: "Därmed är inte sagt att övergrepp inom familjen alltid bör utesluta gemensam vårdnad." För mig är detta i alla lägen uteslutet. Nu har dock utskottet klokt nog uttalat att i de fall där den ena föräldern utsätter en familjemedlem för våld, trakasserier eller annan kränkande handling skall gemensam vårdnad vara utesluten. Detta måste ses som en halv seger för den opinion som finns mot det ursprungliga förslaget. När nu utskottet har gått så långt - varför inte gå hela vägen och skriva in detta i lagen? Det är för mig obegripligt. Men det kanske går att få ett svar på den frågan här under resten av dagen. Det som nu oroar mig är att statsrådet Pierre Schori i ett skriftligt svar härom veckan på en fråga från Ulla Hoffmann har sagt att förarbeten inte alltid gäller. Risken blir då att utskottets uttalande är av noll och intet värde. Men här hoppas jag verkligen att jag har fel. Fru talman! Jag skall gå över till att kommentera samarbetssamtalen. Vi i Vänsterpartiet har föreslagit att det av lagtexten skall framgå att domstol inte skall kunna döma till samarbetssamtal mot en förälders vilja i det fall en av föräldrarna dömts för vålds eller sexualbrott. I andra fall vill vi att domstolen skall göra en riskbedömning och särskilt beakta om barnet eller den som motsätter sig samtalen utsätts för brott eller andra trakasserier. Tyvärr har vi inte fått gehör för våra synpunkter. Jag tror att samarbetssamtal i många fall kan leda till lösningar som är goda för barnen. Men efter att ha hört om misshandlade kvinnors upplevelser av samarbetssamtal är det min absoluta övertygelse att själva samtalen i sig känns som ännu ett övergrepp när kvinnorna tvingas konfronteras med våldsverkaren. I England har man rätt nyligen ändrat lagstiftningen på det här området sedan det visat sig att många kvinnor utsattes för ytterligare våld efter samarbetssamtalen. Vårdnadstvistutredningen har redovisat att antalet samarbetssamtal mer än fördubblats mellan åren 1986 och 1993, och att detta har medfört att alltfler kommer överens i frågor om vårdnad och umgänge. Men statistiken visar på intet sätt kvalitetsfrågor som t.ex. utsatta barns situation och hur den har påverkats av samarbetssamtalen. Man vet inte heller i vilken utsträckning kvinnor är samarbetsvilliga enbart för att inte framstå som om de motverkar barnens rätt till sin far och riskerar att bli fråntagen vårdnaden och därmed all möjlighet att skydda sig själva och barnen. Socialstyrelsens enkätundersökning visar att samtalsledarna anser att en av de största svårigheterna med vårdnads och umgängesutredningar är att det allt oftare förekommer anklagelser om misshandel och sexuella övergrepp. Jag tycker att det är märkligt att det är just anklagelserna i sig som anses vara problemet och inte det faktum att våld och andra övergrepp förekommer i så många fall. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att regeringen har övertagit den formuleringen. När det gäller utövande av vårdnaden föreslog Vårdnadstvistutredningen att det skulle införas en bestämmelse i föräldrabalken om att den som barnet bor hos skall få bestämma i frågor som rör den dagliga omsorgen om barnet. Regeringen har valt att inte föreslå det i propositionen. Det är även utskottsmajoritetens åsikt att så inte skall ske. Jag tror däremot att det är bra för barnet om den förälder som barnet bor hos har en tydlig rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den dagliga omsorgen. Det kan troligtvis förhindra risk för konflikter i förhållande till umgängesföräldern. Fru talman! Umgängesrätten beskrivs sedan länge som barnets rätt. I nu gällande lag har vårdnadshavaren ansvaret för barnets umgänge med den andre föräldern. Umgängesföräldern har rätt att kräva information om barnet av vårdnadshavaren och kan också kräva rätt till umgänge i domstolsprocess. Vidare har umgängesföräldern möjlighet att få dom om umgängesrätt verkställd, främst genom vitesföreläggande mot vårdnadshavaren och ytterst genom polishämtning. En umgängesförälder har också stora möjligheter att få vårdnaden överflyttad till sig om umgängesrätten inte fungerar för att vårdnadshavaren motsätter sig det. Det brukar benämnas umgängessabotage. Men motsvarande regler saknas för barnet eller för den förälder som är vårdnadshavare. Om umgängesföräldern sviker helt eller delvis vägrar att ha kontakt med barnet, s.k. umgängesvägran, erbjuds inga som helst rättsliga lösningar. Här öppnar sig i stället ett rättstomt rum. Därmed är det omöjligt att hävda att barnet har rätt till umgänge. Umgängesrätten är alltså en föräldrarätt. Flera remissinstanser har aktualiserat vitessanktioner för den förälder som sviker barnet genom att undandra sig umgänge. Som svar på det skriver regeringen: "Det finns en risk att umgänge som måste tvingas fram med sanktioner verkar i fel riktning vad gäller relationerna". Den risken beaktas däremot inte när barn anses kunna tvingas att möta umgängesföräldern. För föräldern är umgänget frivilligt - för barnet en plikt. Vi har godtagit regeringens slutsats att det inte bör införas ytterligare sanktioner. Men vi tycker att det är märkligt att regeringen anser att det finns skäl att inta en sträng hållning till s.k. umgängessabotage men förbigår existerande problem med umgängesvägran. Fru talman! Enligt det nya lagförslaget skall föräldrarna kunna bestämma om vårdnad, boende och umgänge genom avtal. Dessa avtal skall sedan gälla om de godkänns av socialnämnden och kunna verkställas på precis samma sätt som domstols dom kan verkställas i dag. Det innebär att avtalen ligger till grund för länsrättens beslut om t.ex. polishämtning av barn. Enligt min mening har regeringen inte heller här satt barnets bästa i fokus. Polishämtning av barn är en mycket stark och i de flesta fall traumatisk händelse för barn. För barnets bästa och av allmänna rättssäkerhetsskäl är det av absolut största vikt att det endast är domstols dom som skall kunna ligga till grund för sådana beslut. Därför har vi yrkat avslag på förslaget om ändring i 21 kap. 1 § föräldrabalken. Men vi vill ha ett tillägg i lagen om att barns bästa skall komma i främsta rummet och att rätten särskilt skall beakta risken för att barn förs bort, kvarhålls eller annars far illa. När det gäller att verkställa en domstols dom om umgänge med kontaktperson stupar det ibland på att socialnämnden inte hittar någon lämplig person, precis som Kerstin Heinemann var inne på. Jag menar att detta inte är rimligt. Barn och förälder som försöker etablera en ny kontakt skall inte behöva hindras av att nämnden inte har utsett någon. Jag är övertygad om, precis som Kerstin Heinemann, att det går att hitta lösningar, kanske med hjälp av frivilliga organisationer som t.ex. Rädda Barnen och liknande. Om de inte finns på orten bör det kunna gå att lösa med hjälp av en annan person som åtnjuter förtroende. Jag stöder alltså folkpartimotionen som innebär att regeringen snarast bör återkomma med ett lagförslag i den här riktningen. Fru talman! Slutligen vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 4 och 7, men står naturligtvis bakom samtliga mina andra reservationer också.
Fru talman! Jag har stor respekt för den ödmjuka attityd som Tanja Linderborg har i den här frågan. Jag känner ungefär likadant. Men det får inte innebära att man inte vågar diskutera frågeställningar för att de är svåra och inte heller vågar ta ställning. Jag tycker nu att Tanja Linderborg och Vänstern snart måste bestämma sig. Man kan inte hålla på och åka slalom hur mycket som helst. Därför har jag några frågor. Har inte Tanja Linderborg tagit intryck av de brev som hon har fått från den andra sidan? Hon har ju pratat för den ena sidan. Det andra är att Vänsterpartiet är det enda parti i Sveriges riksdag som vill avslå den proposition som vi nu behandlar. Det visar att jag bedömde läget rätt, även om vi är överens om detta med höger och vänster. Propositionen bygger på den grunden att det är barnens bästa som skall gälla. Då måste min nästa fråga bli: Är skyddet för barnen tillräckligt i den lagstiftning som vi har i dag? Vänsterpartiet har ju inte föreslagit något alternativ. Vi är överens om detta med våld. Jag vill se den domstol och den regering som inte lyssnar på vad ett utskott nyanserat säger. Fru talman! Slutligen skulle jag vilja fråga Vänsterpartiet om de inte står bakom FN:s barnkonvention. På s. 141 har utskottet citerat vad som står i artikel 18. Det står: " - konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnens uppfostran och utveckling." Står Vänsterpartiet bakom det?
Fru talman! Jag måste faktiskt säga att det sista var ganska vulgärt. Jag hade inte förväntat mig det från Agne Hansson. Det är självklart att vi står bakom FN:s barnkonvention. Det vet Agne Hansson mycket väl. Agne Hansson sade att Vänsterpartiet åker slalom och inte vågar ta ställning. Det är det vi har gjort. Vi har alltså tagit ställning i det här ärendet. Sedan gällde det om jag har tagit intryck från den andra sidan. Jag är inte riktigt säker på vad Agne Hansson menade med den andra sidan. Han delar återigen upp det i olika kategorier, vilket jag tycker är mycket olyckligt. Det är ju faktiskt ingen boxningsmatch. Jag tolkar att den andra sidan skulle vara de pappor som jag beskrev som inte får träffa sina barn. Jo, jag har tagit intryck av det. Jag tycker att det är beklagligt när det händer. Jag vet också att det händer. Men det får ändå inte vara ett alibi för de barn som faktiskt är utsatta. Jag menar att dagens lagstiftning är fullt tillräcklig. Den bygger på att föräldrarna i huvudsak själva gör upp om vårdnad, umgänge och boende. Det visar statistiken. Om gemensam vårdnad bestäms mot den enas klart uttalade vilja kan det vara mycket svårt att få det att fungera i praktiken. Jag menar att det inte är till gagn för barnen.
Fru talman! Egentligen har vi alla fått besked i den här repliken att den lagstiftning vi har är tillräcklig för att tillgodose barnens bästa enligt vad Tanja Linderborg och Vänstern menar. Jag noterar bara att ni är ganska ensamma om det. Det har ni tydligen varit i hela beredningsprocessen fram till nu eftersom det just är detta att barn har rätt till båda sina föräldrar som har startat den här processen och som har lett fram till det här lagförslaget. Slutligen, Tanja Linderborg: Jag har väldigt svårt att förstå hur ni kan tillstyrka barnkonventionen och barnets rätt till båda sina föräldrar när man i en domstolsprocess med nuvarande regler, som Vänsterpartiet vill ha kvar, ger vetorätt åt en av föräldrarna. Kan det vara att tillgodose barnets bästa och barnets rätt till båda sina föräldrar?
Fru talman! Jag skall inte ta upp tiden med att läsa hela artikel 9 i FN:s barnkonvention. Men där står det faktiskt att ett åtskiljande kan vara nödvändigt, att det kan vara till barnets bästa i vissa lägen. Jag är fortfarande förvånad över att Agne Hansson på något sätt försöker anklaga Vänsterpartiet för att inte ställa upp på FN:s barnkonvention. Agne Hansson har suttit i riksdagen betydligt längre än jag och vet hur Eva Zetterberg har drivit de här frågorna. Jag vill ställa en motfråga till Agne Hansson. En fråga till mig var ju om jag inte hade tagit intryck av den andra sidan. Då tycker jag att det är litet märkligt att inte Agne Hansson - jag skulle kunna ställa den frågan - har tagit intryck av det han kallar andra sidan, kvinnor som har beskrivit sin förtvivlan och vad de och deras barn har varit utsatta för.

Fru talman! Alla som lyssnar! Jag tror att det är många föräldrar som lyssnar i dag. Det har varit ett väldigt stort engagemang i den här frågan. Många föräldrar men även barn har hört av sig till alla oss i lagutskottet men även till de flesta här i riksdagen. Jag tycker att en utgångspunkt, som är viktig i debatten, är att vi får ha respekt för att vi alla här nog har samma ambition. Vi vill alla se till att skydda de mest utsatta, människor som har blivit utsatta för misshandel eller hot. Jag måste inledningsvis ändå säga att jag förstår när jag lyssnar på Tanja Linderborg från Vänsterpartiet att jag inte riktigt delar hennes världsbild. Då är det kanske inte heller så konstigt att jag inte riktigt kommer fram till samma slutsats. Tanja Linderborg tog här i debatten upp misshandel av kvinnor och barn. Det är ett allvarligt problem i samhället, ett problem som vi måste åtgärda på många olika plan, och det tänker jag återkomma till. Men det Tanja Linderborg inte tog upp är att det även förekommer misshandel av män - inte i lika stor utsträckning, men det förekommer. Det är till större del psykisk misshandel. Sedan sade Tanja Linderborg att det är få män som i praktiken tar hand om omvårdnaden av barnen. Då vill jag ge en verklighetsbild. Jag har många i min omgivning - jag är i den åldern - som precis har fått barn. Tyvärr ser jag även bland mina vänner hur kvinnor tar ett för stort ansvar för barnen och kanske inte alltid släpper in männen i den direkta omvårdnaden av barnen. Det kan gälla småsaker, som att kvinnan anser att mannen inte vet hur varm nappflaskan skall vara och därför själv vill ta hand om det. Det här är något som förekommer och som vi vill motverka. Jag vill att både män och kvinnor tar ett ansvar. Föräldraskap är ett ansvar, och jag förordar ett gemensamt ansvar. Men om man ser verkligheten utifrån att det är kvinnor som är mest utsatta - jag säger inte att kvinnor inte är utsatta, för det är de - och att det inte någonsin är männen som får en sämre situation så kan jag förstå att man kommer fram till den slutsatsen. Men därmed delar jag inte Tanja Linderborgs världsbild. Jag tänker börja med att yrka bifall till vårt yrkande nr 9, men jag kommer att stödja alla yrkanden. När man diskuterar frågan om vårdnad, boende och umgänge måste man också se det här utifrån ett samhällsperspektiv. De strukturer samhället har påverkar både barn och föräldrar. Det är verkligen oroande att se hur de senaste årens nedskärningar har drabbat just barnfamiljer. Det är en utveckling som vi från Miljöpartiet anser är oacceptabel, då bl.a. ekonomisk stress är en faktor som skapar konflikter i familjer och mellan föräldrar. Vi tycker att samhället också skall ta ett ansvar för att underlätta föräldraskap, t.ex. genom att erbjuda föräldrautbildning. Det är också nödvändigt att de människor som i dag lever under psykisk stress eller befinner sig i en utsatt situation snabbt kan få hjälp. Det är ingen verklighet i dag. Människor som är under psykisk stress kan i dag få vänta 3-6 månader innan de får hjälp. Det är ingen bra grund för att hjälpa föräldrar som är under stress. Jag tror att vi alla har en dröm om ett lyckligt liv och att lycka i livet innebär att ha bra, livslånga relationer. Jag tror också att vi även har en vilja att vara goda föräldrar. Men tyvärr är livet mer komplext. Ibland växer människor ifrån varandra utan att kanske tycka illa om varandra eller skapa konflikter. Men ibland skapas konflikter, speciellt därför att vi i dag i samhället upplever både ekonomisk och social stress. Det tär på människor, och det påverkar deras relationer till andra. Vi politiker kan inte lagstifta om känslor, vilket är bra. Däremot skall vi skapa ett samhälle som ger de bästa förutsättningarna för att vi skall fungera som människor. Det vi tycker saknas i propositionen om vårdnad, boende och umgänge är en analys av hur t.ex. nedskärningarna har påverkat barnfamiljer och föräldraskap, av hur olika strukturer i samhället har påverkat föräldraskapet. Vi vill att man skall minska den sociala och ekonomiska stressen genom att bl.a. minska arbetstiden och minska de ökande klassklyftorna. Vi vill t.ex. höja barnbidraget och ge mer pengar till underhållsstöd och resebidrag. Vi vill öka människors makt i samhället. Vid en skilsmässa klarar många föräldrar av sin separation på ett sätt som är någorlunda bra för de inblandade, både föräldrar och barn. Tyvärr kan en separation ta fram de sämsta och minst goda egenskaperna hos föräldrarna. Det absolut bästa, för både föräldrar och barn, är att man löser konflikter utanför domstol, att man löser dem genom samarbetssamtal eller genom att komma överens. Att man inleder en domstolsprocess ser vi som en allvarlig upptrappning av en konflikt mellan föräldrar. Vi anser att man i samhället skall försöka motverka det på olika sätt. I princip anser vi att samarbetssamtal skall ha förekommit för att talan om enskild vårdnad skall få väckas. Modellen har prövats i Norge med gott resultat. En möjlighet att undvika samarbetssamtal måste finnas i de fall där sådana samtal inte går att genomföra, bl.a. därför att en förälder befinner sig utomlands eller därför att en av föräldrarna anses vara uppenbart olämplig som vårdnadshavare på grund av missbruk, övergrepp mot barn eller liknande. Vi föreslår att regeringen återkommer med förslag till riksdagen om obligatoriska samarbetssamtal. Vi tycker också att det är viktigt att personer från bägge könen är närvarande i samarbetssamtalen så att man kan identifiera sig med någon av sitt eget kön. Det centrala förslaget i propositionen, nämligen det om gemensam vårdnad mot föräldrarnas vilja, innebär att gemensam vårdnad skall vara huvudregel när en domstol slutgiltigt avgör en vårdnadsfråga och att domstolen i domen även skall kunna ge order om barnets boende. Domstolen skall vara förhindrad att besluta om gemensam vårdnad endast om bägge föräldrarna motsätter sig sådan vårdnad eller om man anser att gemensam vårdnad är till skada för barnet. Innebörden är att man skall försöka se till att utgå från barnens bästa i de här frågorna. Reglerna om vårdnad och umgänge har utformats med barnens bästa för ögonen. Det är barnens bästa, inte föräldrarnas intressen, som rätten skall beakta när man bedömer både vårdnads och umgängesfrågor. Det är många som har kommit med synpunkter i den här frågan som rör gemensam vårdnad. Jag har samtalat med människor som är rädda att det nya lagförslaget kommer att innebära att domstolen dömer till gemensam vårdnad i fall där det har förekommit psykisk eller fysisk misshandel eller hot. I alla de fall där det har förekommit psykisk eller fysisk misshandel eller hot skall domstolen inte döma till gemensam vårdnad med det nya lagförslaget. Däremot skall en förälder inte kunna ha vetorätt mot gemensam vårdnad. Det är domstolarna och socialförvaltningarna som kommer att bedöma detta. Vi anser därför att man behöver satsa mer på att öka deras kompetens. Man behöver också satsa mer på de skyddsnät som finns i samhället för att hjälpa människor som är utsatta för misshandel eller hot. Jag har även samtalat med människor som kunnat berätta om hur den lag som finns i dag har använts som ett verktyg, antingen för att hämnas eller för att få mer pengar, dvs. underhållsbidrag i fall där bägge föräldrarna är lämpliga som föräldrar. Den psykologiska effekten av att man inte får vårdnad om sitt barn är oerhört viktig. Vi vill utgå från barnens bästa, nämligen att bägge föräldrarna har ett ansvar för vårdnaden och ett ansvar för barnen. Utifrån barnens perspektiv är det i de allra flesta fall bäst att barnen får rätt till sina bägge föräldrar. Ibland måste vi sätta ett foto på barnet mellan oss. Ibland kan det finnas en konflikt, som t.o.m. är svår, mellan föräldrarna, men trots detta kan bägge föräldrarna vara lämpliga som vårdnadshavare. Dagens lagstiftning, där en förälder kan fråntas vårdnaden mot sin vilja, även om bägge föräldrarna är lämpliga som föräldrar, slår mot barnen allra mest. Vi ser dagens lagstiftning som ett slagträ som kan förvärra konflikten mellan mamman och pappan. Vi tycker att regeringens förslag är ett steg framåt för barnens bästa och en viktig signal från samhället. Vi anser också att lagen bör förändras så att domstolens möjlighet att döma till enskild vårdnad, i de fall detta är nödvändigt och bäst för barnen, ökar. Vi föreslår en förstärkning av 6 kap. § 2a andra stycket till en förstärkning där slutmeningen lyder: Risken för att barnen utsätts för övergrepp, olovligt förs bort eller hålls kvar eller annars far illa skall särskilt beaktas. Vi vill alltså förstärka lagtexten för att öka domstolens möjligheter att göra en individuell bedömning från fall till fall. Vi anser att man skall ta det faktum att en förälder motsätter sig gemensam vårdnad på allvar och att man särskilt skall beakta vad en sådan vårdnadsform innebär för barnen. Men vi anser inte att en förälder skall ha vetorätt. I likhet med barnombudsmannen anser vi att regeringen skall utvärdera reformen inom två år i synnerhet med tanke på alla dem som är oroliga för reformen. Vi har, tyvärr, en ensam reservation på detta område. Det finns många fler frågor som tas upp i betänkandet. Vi har reservationer på dessa områden. Slutligen skall jag bara ta upp en sak, nämligen att vi i en förlängning vill ha gemensam vårdnad även för ogifta. Det borde vara nästa steg, som vi borde ta väldigt snabbt. De ogifta par som sammanbor och där faderskapet har fastställts borde ha en automatisk gemensam vårdnad. Jag tror att om man skulle göra en undersökning bland dem som tillhör min generation, nämligen de som får barn, skulle det vara något som många skulle se som positivt.
Tack, fru talman! Nej, Yvonne Ruwaida delar inte min världsbild. Om så vore fallet skulle också Yvonne Yvonne Ruwaida säger att kvinnorna inte släpper in männen. Jag skulle vilja fråga vad Yvonne Ruwaida tror att det beror på att pappornas andel av föräldraförsäkringsuttaget har minskat. Har Yvonne Ruwaida någon teori om det?
Fru talman! Nej, jag är inte vänsterpartist. Vad jag menade med att jag inte delar Tanja Linderborgs världsbild är att jag ser världen mer komplex. Jag ser att det även finns män som utsätts för misshandel både psykisk och fysisk. Jag ser att det är en komplex fråga där man t.ex. även måste inräkna de skilda föräldrarnas nya partner och hur detta påverkar barnen. När det gäller föräldrauttaget tror jag att de som vill vara aktiva föräldrar påverkas av vilka möjligheter man har från den dagen barnet föds. Jag tycker att det är sorgligt att se hur många kvinnor tror att de är den bästa föräldern och att de vet vad som är bäst för barnen när barnen är väldigt små. Jag tror att det minskar männens intresse för att verkligen delta. Jag säger inte att alla kvinnor agerar på detta sätt. Men jag tycker ändå att det ger en mer komplex världsbild än den Tanja Linderborg har.
Tack, fru talman! Jag konstaterar att Yvonne Ruwaida återigen lägger den största skulden på kvinnorna. Jag fick ett e-brev när jag i morse slog på min dator. Det är daterat kl. 00.15. Det är en kvinna som alltså har skrivit mitt i natten. Hon skriver så här: Själv sitter jag i en ganska jobbig situation som ensamstående vårdnadshavare. Mitt problem är kanske motsatt det skräckscenario en misshandlad ensamstående med barn är utsatt för. Jag skulle nämligen vilja att min dotters far träffade henne mer, något som jag tror skulle vara väldigt bra för henne. Men jag kan inte ställa några krav; har bara skyldigheter och han endast rättigheter. Han bedömer att hans arbete är viktigare än att umgås med sin dotter. Sorgligt, men sant. Jag har vänt mig till socialförvaltningen för att via dem få honom att ta sitt ansvar. Där anser man, precis som jag, att det är faderns skyldighet. Dock finns ingen lagtext som jag kan luta mig mot för att förverkliga detta. Jag kan be. Det är allt. Hon avslutar: Är det barnets eller faderns rätt som skall tillgodoses med en lagändring? Jag tycker att det är viktigt att man frågar sig det innan man fattar beslut. Vad tycker Yvonne Ruwaida att vi skall svara den kvinnan?
Fru talman! Jag måste först bara säga att jag ser misshandel av kvinnor och barn som någonting oerhört allvarligt som vi i samhället på många olika sätt måste motverka. Jag vill ändå säga att man inte kan utgå enbart från detta när man tittar på familjerätten. Vi har lagstiftning som är väldigt komplex, vi har brottsbalken och annan lagstiftning som är viktig, vi har samhällets ekonomi och hur vi behandlar barnfamiljer i vår ekonomiska politik som påverkar den här typen av frågor. När det gäller vårdnadsfrågan är huvudprincipen att vi skall utgå från barnens bästa. Barnens bästa är, det säger Tanja Linderborg indirekt, att de får umgås med bägge sina föräldrar. I dag har vi en vetorätt. Den kan av en förälder användas som ett slagträ, självfallet både av mannen och kvinnan, i en vårdnadstvist där man måste välja en vinnare - någon som får vårdnadsrätten. Då utgår man inte från sakskälen. Man utgår inte från om det förekommer misshandel eller finns andra sakskäl som gör att det är olämpligt att bägge föräldrarna är vårdnadshavare. Vi måste ha en lagstiftning som utgår från hur barnen behandlas och hur barnens situation kommer att vara. En vetorätt och en möjlighet att säga "jag vill inte" kan man ha av många olika skäl. Vi vill alltså förändra och ge domstolen möjlighet att se till barnens bästa och litet grand tvinga föräldrarna att ibland samarbeta när man inte vill fast man kanske borde.

Fru talman! Grundtanken med det betänkande vi behandlar är främst att bana väg för en ökad användning av gemensam vårdnad och underlätta för föräldrar att komma överens för barnets skull. I allt skall barnets bästa vara den självklara utgångspunkten. Det är bra. Som en övergripande tanke vill vi kristdemokrater särskilt betona det man oftast glider över snabbt, nämligen vikten av de förebyggande åtgärder som man kan vidta för att främja varaktiga och stabila relationer. Men i de fall där relationer inte går att rädda, och det finns barn med i bilden, gäller det att göra avslutet så mjukt och smärtfritt som det bara går. Vad som än händer mellan de vuxna, kommer de alltid att vara föräldrar till sina barn. Fru talman! Föräldrar är viktiga förebilder för sina barn. Genom vårt sätt att vara mot varandra förmedlar vi roller och mönster som får betydelse för hur våra barn kommer att bete sig som vuxna. Vi vet exempelvis att separationer är vanligare hos dem som själva upplevt att deras föräldrar separerat. Genom att underlätta för föräldrar att hålla ihop gör vi ofta de största insatserna för barnen - inte alltid, men oftast. Om föräldrarna lyckas bevara sitt förhållande är barnen de största vinnarna. Även när förhållanden spricker är det av stor betydelse att föräldrarnas relation är så bra som möjligt. Med förebyggande insatser och tidig hjälp vid problem kan samhället bidra till att stärka familjestabiliteten. Vi kristdemokrater anser att det är viktigt att bryta den ökande skilsmässotrenden och skapa förutsättningar för fungerande familjemiljöer. Det är en viktig politisk uppgift. Enligt vår uppfattning görs det för litet. De insatser som erbjuds kommer dessvärre ofta för sent. Det finns i dag kunskap och forskning om orsaker och verkan av bristande familjestabilitet ur olika teoretiska perspektiv, som också borde få omsättas i praktiska konsekvenser. Det finns pedagogiska redskap för s.k. äktenskapsberikning. Fru talman! Ett kristdemokratiskt krav är att samhället erkänner och lyfter fram att stabila, trofasta relationer har stort värde. Det förutsätter, på det ideologiska planet, att vi överger en neutralitetsdoktrin på familjeområdet. I Sverige har vi en stark folkbildningstradition. Lika naturligt som att den seglingsintresserade går på kurs och tar skepparexamen kunde det vara att vi utbildar oss för att klara av den värdefullaste uppgift vi har i livet: våra nära relationer. På det praktiska planet kan det exempelvis innebära att par som skall gifta sig eller flytta ihop erbjuds utbildning om hur man ger förhållandet en bra start, om övergången mellan olika livsfaser och om hur man undviker att kriser leder till splittring. Fru talman! En av de viktigaste principerna när det gäller barns behov är att barn behöver båda sina föräldrar. Därför är det högst otillfredsställande att så många barn, särskilt vid skilsmässor, förlorar vardagskontakten med den ena föräldern. Alla tjänar på om man kan upprätthålla den kontakten. När en skilsmässa har inträffat kan de allra flesta föräldrar lösa frågor om vårdnad, boende och umgänge och få till stånd en fungerande vardag. Det gäller tyvärr inte alla. Den föreslagna möjligheten att besluta om gemensam vårdnad mot en förälders vilja är en svår fråga. Regeringen har gjort överväganden i propositionen vad gäller detta. Socialutskottet har gjort sina ytterligare överväganden. I beredningen i socialutskottet har vår ledamot deltagit och står bakom det eniga yttrandet. I lagutskottet har vi inte haft den möjligheten, då vi saknar ledamot där. Men slutresultatet tycker jag har blivit bra. Det gamla ordspråket "ju fler kockar, desto sämre soppa" har kommit på skam. I stället har det blivit bättre. Båda utskotten har tillfört viktiga överväganden. Det känns bra att vara delaktig i ett beslut här i dag som alltså bara har blivit bättre under beredningens gång och som får bred uppslutning - alltsammans grundat på principen om barnets bästa. Fru talman! Det föreslås att någon ny bestämmelse inte skall införas i föräldrabalken om rätten för en förälder som inte bor tillsammans med sitt barn att få upplysningar om barnet. Vi stöder reservation 25, där det begärs en utredning i syfte att undanröja lagliga hinder som försvårar eller omöjliggör för föräldrar att ta föräldraansvar. Fru talman! Jag vill också understryka att vi stöder reservation 3 om obligatoriska samarbetsavtal. Det föreslås alltså inte i vare sig propositionen eller utskottsbetänkandet. Dessa samtal är mycket viktiga. Att få till överenskommelser på ett tidigt stadium och undvika utdragna processer är viktigt. Samarbetssamtal måste därför bli praxis och accepteras som något naturligt. Vi kristdemokrater förordar dessutom familjenämnder inom de sociala myndigheterna, med speciell sammansättning och kompetens. Syftet med vårt motionsförslag när det gäller detta har varit att i möjligaste mån undvika långdragna konflikter i domstol. Vi avstår från att yrka bifall till motionskravet, vilket underlättar kammarens arbete. Anledningen till det är att det finns ett enigt tillkännagivande till regeringen om samförståndsavtal. Vi tror att detta kan vara en framkomlig väg. Man skall aldrig ha prestige. Målet är viktigare än medlet. Fru talman! Lagen om medling mellan sammanlevande föreslås upphävas. En anledning anges vara att med utbyggd familjerådgivning har medlingsinstitutet förlorat sin betydelse. Vi delar inte den uppfattningen och anser inte att lagen skall upphävas, men vi avstår från att yrka bifall till motionen. I övriga delar av betänkandet, som rör umgängesavdrag och resekostnader, står vi bakom majoritetens förslag, vilket framgår av socialförsäkringsutskottets yttrande. Slutligen vill jag, fru talman, understryka vikten av att den utvärdering som det talas om i propositionen kommer till stånd så snabbt som möjligt, helst inom två år. 18, 22 och 25, men vi nöjer oss med att yrka bifall till reservationerna 3 och 25.

Fru talman! Ledamöter! Åhörare! Vi behandlar propositionen Vårdnad, boende och umgänge och lagutskottets betänkande LU12. Med anledning av propositionen har det lagts fram åtta motioner. 26 och 1997. Vi har haft sammanlagt 109 motionsyrkanden, och till betänkandet har det fogats 39 reservationer. Både socialutskottet och socialförsäkringsutskottet har yttrat sig. Utskottet har anordnat en hearing, varit i bl.a. Finland och träffat Barnombudsmannen m.fl. Utskottet tillstyrker bifall till samtliga lagförslag förutom det som gäller ikraftträdandet, som vi föreslår till den 1 oktober, och avslår samtliga motioner. Utskottet har också förordat ett tillkännagivande med anledning av två motioner av Centerpartiet och Folkpartiet. Jag yrkar alltså bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Jag vill också passa på att tacka utskottet för ett mycket bra och konstruktivt arbete. Äntligen kan vi säga att vi tar FN:s barnkonvention på allvar och gör något konkret för att ge alla skilsmässobarn en så bra start som möjligt när det gäller att behålla bägge sina föräldrar hela livet inte bara i föräldrarollen, som är en rättighet för alla barn, utan också som vuxna förebilder. Min pappa och min mamma är bara till för mig. Vår relation är speciell. Vi skall som politiker göra allt för att den skall kunna fortsätta hela livet. När vi socialdemokrater började arbeta med denna lagstiftning sade vi att det är dags att vi nu synliggör de barn vars föräldrar inte vill eller kan leva ihop längre. Vi skall se till att vi får en lagstiftning där barnens rätt sätts före allt annat utan att styra över den gamla familjen. Det har för mig som s-kvinna och riksdagsledamot varit viktigt att hitta lösningar både för barnens framtid och för de misshandlade kvinnorna. Denna proposition löser inte allt, men vi tar ett viktigt steg framåt. Jag vill kommentera några saker som jag tycker är viktiga i debatten i dag innan jag går in på reservationerna. Det första är pappornas roll i framtiden. Vi stärker nu de bra och ansvarsfulla pappornas roll. Pappor som inte kan skilja mellan sin papparoll och den avslutade relationen till mamman får problem. Om den gruppen pappor inte förstår de signaler som vi här vill ge kommer den att bli varse vad vi menar i den debatt som kommer om två veckor och som handlar om kvinnofrid. En faktor som talar emot papporna i dag är just det som tidigare har debatterats, dvs. att allt färre pappor enligt Riksförsäkringsverkets beräkningar nu tar ut sin pappaledighet. Mellan 1996 och 1997 har andelen sjunkit från 31,3 % till 30,9 %. Här måste papporna ta ett ansvar. Det tror jag att både de själva, barnen och relationen mår bra av. Jag hoppas att alla pappor fortsättningsvis tar ett större ansvar för barnen när vi nu tar ett steg till i och med betänkandet. Det hjälper också till vid en eventuell skilsmässa. Barnen har man ju hela livet. Det andra jag vill ta upp är det som tas upp i Kvinnomaktutredningen och som kort går ut på att dagens unga tjejer och killar klarar sin jämställda relation ganska bra tills första barnet kommer. Då är man simsalabim tillbaka i de gamla kvinno och mansrollerna. Det gagnar inte barnen. Det gagnar inte relationen eller ett jämställt samhälle. Nuvarande lagstiftning räcker inte, Tanja Linderborg. Vi behöver både kvinnofridspropositionen och denna proposition. Syftet med propositionen är alltså att betona vikten av samförståndslösningar och att underlätta för föräldrar att i så stor utsträckning som möjligt komma överens om hur frågorna om vårdnad, boende och umgänge skall lösas. Lösningen tror vi kommer via samarbetssamtal som fastställs av socialnämnden. Studier visar att det handlar om 80-85 % av alla skilsmässor. Redan i dag kan man gå till domstol med en förstärkt rätt att se frågan ur barnets synpunkt. Detta system har man i Finland. Där tycker man att det fungerar bra, eftersom det är i kommunerna - på dagis och i skolan - som man vet hur barnen har det. De flesta barn upplever en domstol som otäck. Det som rönt störst uppmärksamhet är den felaktiga bild som sprids av att vi i riksdagen här i dag antar en lag om obligatorisk gemensam vårdnad. Det är helt fel. Den andra stora diskussionsfrågan gäller våld i familjen. Uppfattningen att lagen skulle försvaga kvinnors och barns skydd och rätt sprids. Det är också helt fel. Grunden är naturligtvis att män inte skall misshandla kvinnor och barn alls. Riksdagen kommer att besluta om en totalt ny lagstiftning om kvinnofrid och mot kvinnovåld, våldtäkt och prostitution den 28 maj. Propositionen Vårdnad, boende och umgänge och betänkandet lägger extra stor vikt just vid familjevåldet. Jag citerar från sjätte kapitlet, där en ny lagtext tas in som förstärker barnens rätt och som ger en bild av lagstiftarens syn på frågan: "Barnets bästa skall komma i främsta rummet vid avgörande enligt detta kapitel av alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa skall beaktas." Här säger man att det räcker med en risk för att man skall åtgärda. Det är ett mycket förstärkt skydd för barnet i lagtexten. Vad gäller våld i familjen är det i propositionen inskrivet följande på s. 49: "Det kan inte komma i fråga att helt utmönstra möjligheterna till ensam vårdnad. Det finns fall där en förälder är olämplig som vårdnadshavare. Så kan vara fallet om föräldern har gjort sig skyldig till våld mot barnet eller den andra föräldern. Det kan också vara så att konflikten mellan föräldrarna är så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör barnet. Ofta är det då bäst för barnet att en av föräldrarna är ensam vårdnadshavare." Här finns alltså möjligheten att stoppa de farliga papporna, och det är också meningen med den lagstiftning vi nu antar. Utöver dessa skrivningar i propositionen har utskottet tagit ytterligare ett steg och lämnat följande tolkningsstöd för rättstillämpningen. Jag citerar från s. 30 i betänkandet: "Därtill vill utskottet som sin mening framhålla att i de fall där den ena föräldern utsätter en familjemedlem för våld, trakasserier eller annan kränkande behandling, gemensam vårdnad mot en förälders vilja bör vara utesluten." Det kan inte råda något missförstånd om hur vi i riksdagen i fortsättningen uppdrar åt domstolarna att döma. Det är det här som är förarbetena, som någon frågade om tidigare. Jag var med och startade kvinnojourrörelsen i Sverige för snart 20 år sedan. Jag var också med och startade Alla Kvinnors Hus i Stockholm 1979. Jag skulle aldrig medverka till en lagstiftning om jag trodde att den inte var bra för barnen och för kvinnorna. Med denna lag försöker vi för första gången sätta barnen i centrum, som vi har lovat när vi antog FN:s barnkonvention. Fru talman! Jag går då över till reservationerna. I min inledning bemötte jag reservation 1 av Tanja Linderborg från Vänsterpartiet om avslag på propositionen när det gäller skydd vid familjevåld. Reservation 2 av Yvonne Ruwaida från Miljöpartiet och reservationerna 17 och 18 av Agne Hansson och Birgitta Carlsson från Centerpartiet bemötte jag också i min inledning. Jag sade att syftet är att man skall komma överens under samarbetsavtal. Jag tycker också att jag har bemött reservationerna 3 och 4 av Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om obligatorisk gemensam vårdnad tydligt både i min inledning och i betänkandet. Jag anser inte att det går att tvinga en förälder till samtal om han eller hon absolut inte vill eller inte dyker upp. Här tycker jag också att hoten mot familjen är helt avgörande. Alla studier som är gjorda säger att risken är mycket stor att hoten ökar om man tvingar någon. Jag anser att samtalen är en möjlighet och ett hjälpmedel. Jag tror inte att man hjälper med tvångssamtal i de svåra fallen. Vänsterpartiet har också en helt annan åsikt. Också invändningarna när det gäller samarbetssamtal och familjerådgivning, som kommer upp i reservation 5 av Yvonne Ruwaida från Miljöpartiet, bemöts tydligt i betänkandet. Vi skriver att det är samtalets art och användning som får bli avgörande för vilken sekretess som skall gälla. I reservationerna 6, 7 och 8 av Tanja Linderborg från Vänsterpartiet tas frågan om gemensam vårdnad mot en förälders vilja och familjevåldet upp. Det har jag redan svarat på. I reservation 9 tar Yvonne Ruwaida från Miljöpartiet upp familjevåldet som jag tror att jag redan svarat på. Reservation 10 av Yvonne Ruwaida handlar om utvärdering vid gemensam vårdnad. Både i propositionen och i betänkandet finns en särskild text just om utvärdering. Självklart gäller det för hela lagstiftningen och tillämpningen men också fyra redan nu angivna områden, nämligen informationen om den dagliga omsorgen som flera varit inne på, folkbokföringen, mor och farföräldrars rättigheter och familjedomstolar. Det här är de områden som man särskilt har pekat ut och där vi återkommer i en utvärdering. Därmed jag har alltså bemött reservationerna 13, Beträffande reservationerna 11 och 12 från Centern, Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet om ogifta vill jag hänvisa till att frågan behandlas just nu på departementet. Vi tar ett steg i taget. Det är den tradition vi har i svensk rättstillämpning. Jag tror inte att det behöver ta så lång tid innan det kommer ett förslag när vi väl fått igenom den här propositionen. Jag går då vidare till reservation 20 av Yvonne Ruwaida från Miljöpartiet och Kerstin Heinemann från Folkpartiet om olovligt bortförande av barn. Här har vi i betänkandet en mycket stark skrivning om internationellt arbete, där vi behöver både gränsöverskridande regler och konventioner mellan länder, som vi redan har i ett par fall. om umgängessabotage tycker jag att vi behandlat frågan bra i utskottet. Vi säger att om umgänget inte fungerar är det umgängesformen man får se på och kanske ändra eller justera. Vi behöver inte göra det ännu svårare för föräldrar att komma överens. De har det tillräckligt besvärligt ändå. Reservation 24 om kontaktperson av Tanja Linderborg från Vänsterpartiet och Kerstin Heinemann från Folkpartiet vill jag uppehålla mig litet extra vid. Här har vi från utskottet gjort en särskild skrivning, där vi säger att det enligt utskottets mening är önskvärt att kommunerna kan tillhandahålla kontaktpersoner så att umgänge kan komma till stånd i den omfattning som domstolen beslutar. Det har vi sagt därför att vi vet att det är den enda form som många mammor kan acceptera för att låta barnet träffa sin pappa. Det är därför jag särskilt vill lyfta fram det i debatten. om umgängesavdrag vill jag hänvisa till det tillkännagivande som utskottet har gjort, efter det att vi lyssnat på socialförsäkringsutskottet och debatten där. yrkandena 5 och 6.

I det sammanhanget bör även undersökas vilka förutsättningar som finns att med förändrade dygnsberäkningsmetoder bl.a. i fråga om villkoren för avdragsrätten och dygnsberäkningen vid umgängesavdrag åstadkomma förenklingar i tillämpnings och administrativt hänseende. Det här tillkännagivandet känns väldigt bra. Ruwaida gäller umgängesresor. Anledningen till att vi nu för första gången tar med resekostnader i diskussioner om umgänge är att visa att vi menar allvar med att vardagskontakten skall fungera. Alla måste vi försöka att medverka och hjälpa till att det blir möjligt. Socialförsäkringsutskottet säger att man ser med tillfredsställelse att frågan nu löses. Självklart är det de ekonomiska förutsättningarna och rättvisa som blir avgörande. Socialförsäkringsutskottet säger också att man delar regeringens uppfattning att något finansiellt stöd inte kan komma i fråga. Det här blir en fråga för kommunerna att lösa. Vi vet redan i dag att tillämpningen är olika. Reservation 29 av Rolf Dahlberg m.fl. och reservation 30 av Kerstin Heinemann handlar om socialnämndens kompetens. I moderatmotionen vill man inte att det är socialnämnden som skall godkänna samarbetssamtalet. Jag delar inte den uppfattningen. För barnens skull och för föräldrarna som båda är i kris tror jag att det kan hjälpa att veta att det hela är godkänt och granskat. Det kan därför utgöra ett stöd bl.a. för den svagare parten. Det kan också visa att man på allvar vill ta ansvar för barnen även om man inte kan leva ihop. Frågan om delegationsmöjligheten tycker jag inte bör särregleras. Kerstin Heinemann handlar om utbildning. Jag tycker att det är starka texter både i propositionen och i betänkandet. Återstående reservationer och motioner från den allmänna motionstiden tycker jag att jag bemött, och vi har skrivit väldigt bra svar i betänkandet. Därmed har jag svarat på alla frågor som kommit upp. Slutligen, fru talman, är en helt avgörande faktor för den socialdemokratiska gruppens ställningstagande för propositionen i lagutskottet att BRIS och Barnombudsmannen tillstyrkt propositionen. De om några är väl auktoriteterna på området barn. Tack för ordet!

Fru talman! Inger Segelström har talat mycket vackert, bra och vältaligt om hur viktigt det är att lyfta fram barnen och den process som vi haft fram till beslut, där många har deltagit och där vi fått en bred enighet. Det är väldigt viktigt. Jag hoppas att vi snart kan göra om processen för att göra det ännu bättre. Varför vill ni inte, när ni vill lyfta fram barnen, att barnen till ogifta föräldrar skall ha samma rätt till sina föräldrar som barn till gifta föräldrar? Jag har respekt för att man ibland tar ett steg i taget, även om jag tycker att det då går långsamt. Finns det något argument för att man vill diskriminera dessa barn? Jag har inte kunnat upptäcka något annat argument än att det pågår ett arbete på departementet. Vad är skälet till att man inte vill lyfta fram barnen i de här situationerna, för de är lika viktiga? Jag tycker att vi kunde ha tagit det steget också. Vi har yrkat på att mor och farföräldrar skall få talerätt. Då vill jag peka på en inkonsekvens i argumenteringen från utskottet. I motiveringen på avslag säger socialdemokraterna att man inte vill få för många ärenden till domstol. Samtidigt har vi sagt att vi vill ha obligatoriska samarbetssamtal så tidigt som möjligt för att undvika domstolsprocesser. Då säger socialdemokraterna nej. Varför säger ni nej i båda fallen? Borde ni inte säga ja i båda fallen för att undvika domstolsprocesser så långt som möjligt?
Fru talman! Vad gäller den första frågan om ogifta har vi inte tagit ställning, utan den håller på att beredas inom Regeringskansliet. Agne Hansson, som har suttit längre i riksdagen än vad jag har gjort, borde veta att den vanliga hanteringen när det gäller lagstiftning är att man tar det i olika etapper. Jag tror inte att Agne Hansson behöver vara orolig, frågan kommer så småningom. Vad gäller mor och farföräldrars talerätt sade jag i mitt anförande att det är en av de fyra frågor där regeringen angett i propositionen, och som vi tagit upp i betänkandet, att regeringen avser att återkomma. Det är alltså samma sak där. Det är inte så att det är något slags motsatsförhållande. Avslutningsvis: Orsaken till att vi inte vill ha obligatoriska samarbetssamtal är att vi inte tror att man kan tvinga föräldrar som inte vill. Om man i stället kan uppmuntra fler till det här tror vi att man har kommit en lång bit på väg. Det gör man också när man nu ser skilsmässorna också ur barnens synpunkt.
Fru talman! Jag har väldigt svårt att se någon skillnad mellan barn till gifta föräldrar och barn till ogifta föräldrar i den här situationen. Jag tycker att detta skall gälla lika för alla barn när ett faderskap har fastställts. Jag ser inga motiv till att göra den här skillnaden. Det finns inget sakligt motiv, vad jag kan förstå. Jag har inte heller fått något sådant svar från Inger Segelström på den punkten. Den andra punkten var obligatoriska samarbetssamtal. Vårt huvudskäl för det är att man, precis som Rose-Marie Frebran sade, vid en skilsmässa bäst förebygger de här tvistsituationerna och slitningarna genom att börja så tidigt som möjligt. Då borde man rimligtvis börja med obligatoriska samarbetssamtal på socialtjänstnivå. Varför skall man till domstol och vända med ett ärende för att sedan ta samarbetssamtal i socialtjänsten? Då har man ju redan kommit in i ett tvåpartsförhållande, och det är detta man bör undvika för att få så stort samförstånd som möjligt här.
Fru talman! Vi gör ingen skillnad på barn till föräldrar som är gifta och barn till föräldrar som inte är gifta. Däremot gör svensk lagstiftning en sådan skillnad. Vi har olika lagstiftning för barn som lever tillsammans med föräldrar som är gifta respektive inte gifta. Jag tycker att det här är mycket av en lagteknisk fråga, och som jag sade tidigare tror jag inte att Agne Hansson behöver vara orolig: Det här kommer. När det återigen gäller frågan om tvånget till obligatoriska samarbetssamtal har kvinnor berättat för mig att de är oroliga över att bli tvingade till detta, eftersom man då ökar möjligheterna till våld. Om man tvingas att träffas blir det ytterligare ett tillfälle då mannen kan ge sig på kvinnan. Det tycker jag också är en orsak till varför vi inte skall göra detta obligatoriskt. Jag tror dessutom inte på tvång, till skillnad från
Fru talman! Jag skulle kunna haka på där: Ni tror inte på tvång, och det gör inte jag heller. Ändå verkar ni tycka att det är okej att domstol skall kunna döma till samarbetssamtal, vilket vi från Vänsterpartiet inte tycker. Inger Segelström trodde att lagen är bra för barn och för kvinnor. Jag hoppas att det är Inger Segelström som har rätt i det här fallet och inte jag. Det skulle i så fall verkligen vara en seger för barnen. Men vad tror Inger Segelström att det beror på att så oerhört många kvinnor har reagerat starkt mot det här lagförslaget? Jag tror att vi har fått in minst ett par tusen namnunderskrifter som protest mot lagförslaget. Jag kan hålla med Rose-Marie Frebran om att många kockar här har gjort en bättre soppa och att texterna nu är mycket bättre. Men jag skulle gärna vilja veta: Varför vill ni inte gå längre, Inger Segelström, och också skriva in i lagen att gemensam vårdnad skall vara utesluten i de fall där det förekommer trakasserier eller kränkande handlingar? Varför vill ni inte göra det?
Fru talman! Den proposition som vi nu diskuterar är inriktad på barnens rätt. Om två veckor förstärker vi den här propositionen med hela kvinnofridspropositionen. Då menar jag att vi sammantaget kommer ett bra steg framåt vad gäller synen på kvinnovåld. Vi behöver en kombination av flera lagar. Vad gäller frågan om gemensam vårdnad mot ens vilja har ju socialutskottet, precis som Rose-Marie Frebran tog upp, sagt ja till det här. Även om vi kanske ibland tycker att vi i lagutskottet är de som kan sakfrågan tycker jag ändå att vi måste lyssna på det fackutskott som har huvudansvaret här. När socialutskottet säger att detta är bra har det varit vägledande åtminstone för mig. Det som också har varit vägledande för den socialdemokratiska gruppen är att både BRIS och Barnombudsmannen, som jag sade, har sagt att detta är bra. Vi säger dock, och här har vi gjort en extra stark skrivning i utskottet, att gemensam vårdnad mot en förälders vilja är uteslutet om det förekommer våld, trakasserier eller något sådant mot en familjemedlem. Det tycker jag är en tydlig förstärkning gentemot propositionen. Jag menar att detta blir lika tungt i rättstillämpningen som själva lagstiftningen.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att det är en förstärkning. Men kan inte Inger Segelström känna en viss oro, vilket jag gör, över vad statsrådet Pierre Schori säger i ett svar till Ulla Hoffmann? Han säger så här: Förarbetsuttalanden är förvisso av stor betydelse vid tolkningen av skilda lagrum men är på intet sätt bindande för de rättstillämpande myndigheterna. Detta väcker naturligtvis oro. Anledningen till att jag vill gå längre och skriva in detta i lagen är dock att det är först då som barnen verkligen får ett klart rättsskydd. Men det är uppenbart att vi skiljer oss åt på den här punkten. Jag kan bara beklaga det, men samtidigt vill jag innerligt hoppas att det är Inger Segelström och företrädarna för hennes linje som har rätt.
Fru talman! Det är möjligt att jag är litet skadad eftersom jag är jurist i botten, men vad som ingår i förarbetena är ganska klart. När vi hade en hearing i utskottet frågade en riksdagsledamot representanterna från domstolsmyndigheten om de tyckte att de fick tillräckligt starka signaler om vad vi i riksdagen menar med det här med våld mot kvinnor och att vi inte kan acceptera det. Alla svarade: Ja, budskapet är väldigt klart. När vi sedan har skrivit in detta med att det är uteslutet med gemensam vårdnad tycker jag att vi har gått så långt vi kan. Självklart känner jag oro över varenda kvinna som blir misshandlad och vartenda barn som får stryk. Men jag tycker ändå att vi, när vi antar den här lagen som Vänsterpartiet är emot, tar ett steg framåt. Vi klargör nämligen att nu är barnen ytterligare en part i det här. Det handlar inte bara om föräldrarna.
Fru talman! De här frågorna är väldigt svåra, såsom många har framhållit. Jag tycker att det är viktigt att vi respekterar varandras åsikter och ståndpunkter. Jag har en liten fråga till Inger Segelström om detta med gemensam vårdnad mot en förälders vilja. Regeringen säger själv att man inte tror att det kommer att bli speciellt annorlunda än vad det är i dag med de nuvarande reglerna. En utomstående som sätter sig och läser de sidor i lagutskottets betänkande där man kommer fram till att man skall stödja regeringen skulle innan han kom fram dit lika väl kunna tro att utskottet tänkte avstyrka propositionen i den här delen. När det gäller socialutskottets yttrande, som Inger Segelström använder som argument för gemensam vårdnad mot en förälders vilja, tycker jag att Inger Segelström har tolkat yttrandet medan vi har läst vad socialutskottet har skrivit. Jag återger bara en liten bit, eftersom jag inte har så lång tid på mig: "Ur barnets perspektiv är det då viktigare att ha en bra kontakt med både sin mor och far och att slippa konflikter mellan föräldrarna än att föräldrarna har gemensam vårdnad." Dessförinnan har man inte pratat om våld och sådant, utan man har pratat om en oenighet som är väldigt djup. Min fråga är: Blir då inte det man håller på att göra bara en symbolhandling? Även ert förslag i utskottets betänkande, som vi tycker är bra, är ju omgärdat av väldigt många "om" och "men" i fråga om när det skall kunna bli gemensam vårdnad mot en förälders vilja. Då blir det för mig bara en symbolhandling. Sedan har jag ytterligare en fråga till Inger Segelström. Vad är det för skillnad mellan att socialnämnden respektive tingsrätten kan godkänna eller underkänna ett avtal? Det är ju ingen skillnad för föräldrarna. Är det då inte bättre att föräldrarna får stå för detta helt och hållet, om man nu inte vill att de skall gå till domstol?
Fru talman! Jag hoppas att jag även med mitt anförande visade att jag har full respekt för riksdagen och alla ledamöter. Om jag har felat på något sätt ber jag om ursäkt. Jag försöker att visa min respekt. Det som gemensam vårdnad och en parts vilja handlar om och som socialutskottet, socialförsäkringsutskottet, Barnombudsmannen och BRIS har velat visa på är att vi nu inför en ny syn på barnen. Det här är ett nytt sätt att tänka som jag tror skulle ha varit helt främmande för tio år sedan. Menar vi verkligen allvar med att vi skall sätta barnen i första hand och att de skall gå före föräldrarnas intresse, måste vi också våga fatta en del av de här svåra besluten. Det vi har sagt i utskottet, som skiljer sig från det som regeringen har skrivit i propositionen, är att vi måste förtydliga ett område i det som är socialutskottets skrivning, och det gäller våldet. Det har vi också gjort i utskottet, därför att vi kände en oro och tyckte att skrivningarna inte var tillräckligt tydliga. Den andra frågan gällde vad det är för skillnad mellan att det är socialnämnden som fastställer avtalet och att det är tingsrätten. Jo, det är stor skillnad. Skall tingsrätterna fastställa det här betyder det att vi är tillbaka i det gamla systemet, där man måste gå till domstol med ärendet. Vi kommer aldrig att kunna få tingsrätter att fastställa detta om de inte har haft en process. Det har de inte behörighet till, och då är vi tillbaka i det gamla sättet. Däremot betyder samarbetsavtal som fastställs av socialnämnden att vi undviker just processen, som många barn tycker är så besvärlig.
Fru talman! För mig blir det fortfarande en symbolhandling. Den har inte blivit mindre av texten i utskottsbetänkandet, där man lägger in ännu fler om och men för när det kan tänkas bli gemensam vårdnad. Jag upprepar igen att regeringen redan har sagt att man inte tror att fler fall kommer att dömas till gemensam vårdnad än i dag. Med ännu fler om och men blir det färre. Därför har jag en rak fråga till Inger Segelström: Tror Inger Segelström verkligen att det kommer att bli så många fler fall? De flesta har ändå gemensam vårdnad i dag. De få som inte har det redan i dag har ofta något av de problem som har diskuterats ganska mycket den senaste timmen. Vad är det i detta beslut som skall göra att så många fler får gemensam vårdnad? För mig är det fortfarande en symbolhandling. Jag måste säga att det är synd att vi inte kunde komma överens och säga att just den här delen av lagstiftningen behöver vi inte, utan det räcker med den som redan finns. Sedan finns det andra delar i propositionen som är bra. Skälet till att vi moderater bara har tre reservationer är att vi står bakom många andra saker.
Fru talman! Jag tycker att en del av den uppgift som vi har här i riksdagen är att fastställa vilka normer vi vill skall gälla i samhället. I dag diskuterar vi vilken norm vi tycker skall gälla för skilsmässobarnen. Ibland handlar det om att man måste ta ett steg till för att försöka styra den utvecklingen. Det gör vi med den här propositionen. Det jag hoppas är att vi får fler pappor som blir mer engagerade i barnens vardagsliv och som tar ett tidigare ansvar. Jag hoppas att vi skall bryta den trend som jag berättade om, att Riksförsäkringsverket säger att det är färre män som tar ut sin pappamånad i dag än tidigare. Jag hoppas att den här lagstiftningen och den diskussion vi har fått skall betyda att männen tar ett större ansvar. Det är en av mina förhoppningar på den här lagstiftningen.
Fru talman! Precis som Agne Hansson har jag svårt att förstå att det enda skälet till att inte automatiskt ge ogifta föräldrar gemensam vårdnad är att vi i Sverige tar ett steg i taget och att det är tradition i svensk lagstiftning. Det gäller tydligen också talerätten för mor och farföräldrar. Jag tycker att det skälet är mycket tunt. Jag skulle vilja ställa en fråga till Inger Segelström. Umgängessabotage anser vi i Folkpartiet är en form av egenmäktighet med barn. Vi tycker också att det borde vara möjligt att ha en straffrättslig reaktion på detta. Men det är tydligen så att man inte tycker att det här skadar barnen tillräckligt för att man skulle vara beredd att ställa sig bakom det förslaget. Tycker inte Inger Segelström att ett agerande för att se till att ett barn inte får träffa den andre föräldern är att jämföra med egenmäktighet med barn?
Fru talman! Jag skulle önska att Kerstin Heinemann inte pratade om automatisk gemensam vårdnad. Det tror jag är en av problemmyterna vi har haft under hela detta arbetes gång. Det är inget obligatorium, och det är ingen automatisk gemensam vårdnad. Här handlar det om att vi inför en förstärkt gemensam vårdnad, men vi kommer också att behålla den enskilda vårdnaden. Jag skulle önska att vi alla här tar ansvaret för vilket språk vi använder. Vad gäller frågan om umgängessabotage så tror inte jag att det går att tvinga de pappor som inte vill. Jag tror heller inte att barnen blir lyckligare av att man tvingar på dem en pappa som inte vill. Jag tror också, som jag har sagt i tidigare replikskiften, att risken att det blir våld i familjen ökar. Jag önskar att det var så att papporna ville. Jag hoppas att vi med den här propositionen, med den information som vi kommer att bedriva fortsättningsvis, med den livliga debatten om papparollen och med barnkonventionen skall komma en bit framåt. Men jag tror inte att man kan tvinga någon att bli pappa mot hans vilja. Framför allt tror inte jag att det barnet skulle må särskilt bra av det här. Dessutom tror jag att mammorna skulle vara väldigt oroliga.
Fru talman! Nu handlade det tydligen om språket som skäl för att de ogifta föräldrarna inte skulle ha möjlighet att få gemensam vårdnad. Jag tycker fortfarande att skälen är mycket grumliga. Umgängessabotage, som vi har ett yrkande om, handlar inte om det Inger Segelström säger. Det handlar om när vårdnadshavaren vägrar att låta den andre föräldern träffa barnet. Det är det vi talar om. Det är det som är det felaktiga handlandet mot barnet. Man har rätt till umgänge men vårdnadshavaren förvägrar den rätten och gör allt för att se till att barnet inte får träffa den andre föräldern. Det är det vi kallar egenmäktighet med barn.
Fru talman! Ett av de problem som jag har haft i debatten har gällt begreppet automatisk gemensam vårdnad, alla de här mammorna som nu tror att vi inför en obligatorisk gemensam vårdnad. Det tycker jag är olyckligt. Vad gäller diskussionen om ogifta kan jag svara Kerstin Heinemann på precis samma sätt som jag har svarat Agne Hansson: Detta är det sätt vi har att jobba med lagstiftning på i Sverige. Vi har olika lagregler för gifta och för ogifta. Jag tror inte att vi behöver oroa oss för att den diskussionen inte kommer. Både vid umgängessabotage och vägran att lämna ut sina barn finns det i dag möjlighet att använda sig av vite. Jag tror inte att det är lyckligt för någon part. Det som är nytt i det här betänkandet är att man nu för första gången skall se detta ur barnens synpunkt. Det är det som är det allra viktigaste. Vad är viktigast för barnet?

Fru talman! Att jag både under mitt inledningsanförande och fortsättningsvis har åberopat Barnombudsmannen beror på att Barnombudsmannen har tillstyrkt propositionen. Det har varit viktigt. I andra sammanhang lyssnar vi på pappornas organisationer, vi lyssnar på kvinnoorganisationer, vi lyssnar på kvinnojourer, vi lyssnar på riksorganisationerna för kvinnojourer. Det är viktigt att vi lyssnar på den grupp som skall företräda barnen. BRIS och Barnombudsmannen är de grupperingar som finns. Vi kan naturligtvis önska att vi skulle ha kommit längre. Men precis som Bengt Harding Olson sade om barnkonventionen, är det fråga om en harmonisering. Det är en specificering och en anpassning efter svensk lagstiftning. Eftersom utskottet har ställt sig bakom detta, finns det inte så stor anledning att gå in på bakomliggande fakta som barnkonventionen utgör. Svaret i utskottsbetänkandet är bra.
Fru talman! Låt mig ställa några enkla frågor. Står det svenska lagförslaget i propositionen i strid mot barnkonventionen? Ja eller nej, Inger Segelström. Kom gärna ihåg vad Lagrådet och Barnombudsmannen sade. Lyssna på vad Barnombudsmannen säger även när det gäller barnkonventionen. Det råder en disharmoni mellan de två lagstiftningarna. Det är ett mycket allvarligare problem än ett språkligt problem. Det handlar om barn av kött och blod. Ingen minsta oklarhet får gå ut över barnen. Sedan var det översynen. När kommer den? Blir den snabb, eller ligger den i den ovissa framtiden? Kan Inger Segelström ge ett löfte när den kommer? Vidare är det rättstillämpningen. Nu anförde Inger Segelström att hon är jurist. Jag råkar också vara det. Då passar det bra att jag tar upp frågan om rättstillämpningen. Det är ett problem, och det är uppenbart för alla - även för den som inte är rättslig expert. Vad har Inger Segelström för vägledning att ge till rättstillämpande myndigheter? Detta kräver ingen juridisk kompetens, men det är en viktig vägledning. Den är möjlig att ge, och det är fullt rimligt att den ges i lagens förarbeten. Vi talar om nationell rätt och inte EG-rätt.
Fru talman! Jag tror att Barnombudsmannen, som har tillstyrkt propositionen, har gjort precis samma bedömning som vi har gjort i utskottet. Man har tittat på helheten. Den hearing som hölls gav slutsatsen att man var glad över att riksdagen antar propositionen. Det är ett första steg, och självklart går det att gå längre. Det handlar om att se ett övergripande sammanhang. Därför är detta inte en proposition som går i strid med barnkonventionen. Den hade kanske kunnat gå längre.
Fru talman! Det är uppenbart att propositionen strider mot barnkonventionen. Jag kräver inte att Inger Segelström skall acceptera detta bara för att jag säger så. Men Lagrådet har sagt så. Vi nöjer oss med att Lagrådet tydligt har pekat på detta. Det räcker med att läsa innantill. Det som är viktigt här och nu är att kunna ge besked. Helheten är självfallet viktig. Inger Segelström säger att det går att gå längre. En nationell svensk lagstiftning kan aldrig bli hel om den inte står på barnkonventionens fasta tydliga grund. Fru talman! Riksdagens vägledning för rättstillämpande myndigheter är, enligt min uppfattning, glasklar. Låt oss säga det i kammaren: I portalparagrafen framgår det att det är barnets bästa som skall sättas i främsta rummet. Det är överordnat alla andra dåliga skrivningar som sedan språkligt skall överarbetas. Barnen skall inte lida i avvaktan på någon s.k. språklig överarbetning. Låt portalparagrafen styra för barnens skull, för barnens bästa.

Fru talman! Barn är sårbara och har speciella behov av skydd och stöd. Barnen har egna rättigheter, och framför allt har barnen ett eget människovärde. De är individer med egna unika behov. Barns tillvaro måste präglas av trygghet. De måste bemötas med respekt och få känna gemenskap, delaktighet och tillit. Då formas barnet till en människa med de bästa tänkbara förutsättningar för att klara livets alla påfrestningar. Sättet att behandla barn speglar graden av humanitet och rättvisa i vårt samhälle. Det är också avgörande för hur barnen i sin tur kommer att forma det framtida samhället. Alla barn behöver vuxna som har tid och ork att möta deras behov. Vi vuxna har alla ett ansvar för att ge barnen goda levnads och uppväxtvillkor, eller för att citera ett afrikanskt ordspråk: "It takes a village to raise a child." Det behövs en hel by för att fostra ett barn. Fru talman! Men mest av allt behöver barn båda sina föräldrar. Barn har behov av ett varaktigt och stabilt förhållande till sina föräldrar. Kontinuitet i relationen till föräldrarna är ett av barns allra mest grundläggande behov. Därom är forskare eniga. Föräldrar måste ta ansvar för barnen också om de vuxnas relation bryts på grund av t.ex. skilsmässa. Det finns alltför många barn som, förutom att skilsmässan innebär en konflikt som är svår för dem, också tappar kontakten med en av föräldrarna. Det är barnet som har rätt till båda sina föräldrar och absolut inte tvärtom. En förälder har inte ovillkorlig rätt till sitt barn. Det rätten måste anses förverkad om föräldern genom fysisk eller psykisk misshandel skadar sitt barn. I barnkonventionen slås fast att barnet har rätt till omvårdnad av bägge sina föräldrar och att konventionsstaterna är skyldiga att se till att barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja, utom om det nödvändigt för att tillgodose barnets bästa, t.ex. vid övergrepp eller vanvård. Konventionsstaterna skall också göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Lagstiftningens uppgift måste vara att uppmuntra och stödja föräldraansvaret för en nära och vardaglig kontakt med barnet och att skydda barnet från att bli utnyttjat i en konflikt mellan vuxna. Våra lagar och vår rättstillämpning är till övervägande del uppbyggda utifrån vuxnas fri och rättigheter. Det innebär att barns utsatthet bedöms i förhållande till de vuxnas fri och rättigheter, dvs. utifrån de starkares perspektiv. De vuxnas integritet får nästan aldrig trädas för när medan barnets integritet och ställning ofta ställs i relation till en vuxen. I rättsprocesser som gäller fall där barn har blivit utsatta för övergrepp fixeras intresset på förövaren som får komma till tals och som analyseras som människa. Barnet, däremot, är ett offer, och ett mycket litet sådant, som inte har alla rättigheter som förövaren har. Barnet försvinner ofta i skuggan av de vuxna i rättsprocessen. Det är de vuxnas perspektiv som genomsyrar alltför många områden. Fru talman! Den lag om vårdnad, boende och umgänge som riksdagen nu skall fatta beslut om vänder på hela rättsprocessen och utgår från barnets rätt och från barnets perspektiv. Det är alltid barnets bästa som skall vara utgångspunkten när föräldrar skils eller när sambor flyttar isär. Barnet har rätt till båda sina föräldrar. Gemensam vårdnad är därför en viktig grundprincip både för barnet och för föräldrarnas delaktighet. Tyvärr har propagandan mot detta lagförslag fått många människor att tro att domstolarna nu skall bli tvungna att utse hustru och barnmisshandlare till vårdnadshavare. Naturligtvis är så inte fallet. Det här lagförslaget knyter nära an till barnkonventionen och ger barnen rätt till goda föräldrar men också rätt till skydd mot dåliga. Utskottet har också klart och tydligt markerat att i de fall där den ena föräldern utsätter en familjemedlem för våld, trakasserier eller annan kränkande behandling bör gemensam vårdnad mot en förälders vilja vara utesluten. Även från socialutskottets sida har vi starkt understrukit betydelsen av att domstolarna noga beaktar risken för att barn utsätts för övergrepp eller på annat sätt far illa. Vi har också pekat på att det finns situationer då konflikten mellan föräldrarna är så svår och djup att de omöjligen kan samarbeta i frågor som rör barnet. Då är det ofta bäst att en förälder blir ensam vårdnadshavare. Att det lagförslag, som vi debatterar i dag och som vi står i begrepp att fatta beslut om, nu mer än i tidigare lagstiftning betonar en lösning som innebär gemensam vårdnad är att se som en utveckling mot en starkare markering av barnets intresse och barnets bästa - helt i enlighet med barnkonventionens intentioner. Precis som Agne Hansson och Kerstin Heinemann tidigare har sagt finns det en brist i lagförslaget, och det är att det inte slås fast att barnets rätt till bägge föräldrar måste gälla även barn i samboförhållanden. En modern familjerättslagstiftning anpassad till de föränderliga familjerelationerna i dagens samhälle måste därför som utgångspunkt ha att gemensam vårdnad skall gälla både då samboförhållanden upphör och vid skilsmässa. Barnets möjlighet till närhet till båda föräldrarna skall inte påverkas av vilken samlevnadsform som föräldrarna har valt. En annan brist är - vilket också flera här har tagit upp - att regeringen och utskottets majoritet valt att inte införa obligatoriska samarbetssamtal. Det är ur barnets perspektiv mycket värdefullt om tvister kan undvikas och man kan finna varaktiga lösningar då föräldrar som separerar har att lösa frågor rörande vårdnad och umgänge. Obligatoriska samarbetssamtal via socialtjänsten, med erfaren och i barnfrågor kunnig personal, skulle innebära att det alltid finns en oberoende part som kan tillvarata barnets intressen. Även i fall då föräldrarna är överens i vårdnadsfrågan förekommer lösningar som inte är bra ur barnets perspektiv. Genom samarbetssamtalen och den erfarna vägledning som där skulle kunna ges skulle föräldrar sannolikt uppnå mer genomarbetade uppgörelser som utgår från barnets perspektiv. Fru talman! Kunskaperna om barnkonventionen och intentionerna bakom den och kompetens i frågor som gäller barn och deras verklighet måste förbättras bland alla beslutsfattare och tjänstemän. Det är det som barnen ser, hör, upplever och känner som är deras verklighet. Det är detta barnperspektiv alla som arbetar med barn behöver tillägna sig. Särskilt höga krav på denna kompetens måste ställas på dem som handlägger och dömer i ärenden och mål om vårdnad, boende eller umgänge. Det gäller såväl jurister som poliser, åklagare och domare. De som tillämpar lagar och regler har inte alltid tillräcklig insikt i vad det innebär att tillgodose det enskilda barnets rättigheter och behov. Utbildning är därför en av de viktigaste faktorerna i arbetet med barns rättigheter. Domstolar och andra myndigheter får med den nya lagstiftningen ett bra verktyg för att agera för barnets bästa. Samhället får nu inte svika utan måste se till att de också kan använda sig av detta verktyg.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

Fru talman! Jag skulle kunna hålla ett långt anförande om hur det känns som mamma att se sina söner varannan lördag sitta i köksfönstret en timme innan avtalat och vänta på att pappas bil ska dyka upp på parkeringsplatsen. Jag har sett deras besvikelse när pappa en kvart efter det han skulle ha varit där ringer och säger att han kommer om ett par timmar. Och när de timmarna gått ringer han och säger att han kommer i morgon. Och dagen därpå ringer han och säger: Jag kommer inte alls. Varannan helg satt de där, tysta, bleka och allvarliga med sina små väskor med snuttefiltar och fotbollen under armen. Varannan helg delade jag deras smärta och sorg. Varannan helg fick jag lägga band på mig och inte säga vad jag tyckte. Varannan helg fick jag trösta dem, ursäkta deras pappa och förklara att han hade mycket att göra. För det var inte deras skilsmässa, det var min. Det var jag som valt att inte leva med deras pappa, inte de. Men efter några år hade de också tagit ut en mental skilsmässa från sin pappa. De orkade inte med hans umgängesvägran. Det var inte de som vägrade, det var deras pappa. Det var inte deras mamma som vägrade, det var deras pappa. Mina söners och andra skilsmässobarns sorg berör regeringen nästan inte med ett ord. Regeringen anser att man inte kan tvinga fram umgänge. Det behövs inga påtryckningar, säger regeringen. Jag skulle önskat att regeringen frågat alla dessa barn som varannan helg sitter och väntar på sin pappa om de hade önskat att regeringen utfärdat påtryckningar. Jag är övertygad om att svaret skulle ha blivit ja. Fru talman! Innan jag går vidare vill jag litet grand kommentera Yvonne Ruwaidas världsbild. Yvonne Ruwaida anser att hon har en annan världsbild än vad Vänsterpartiet har, eftersom vi inte tar hänsyn till de män som misshandlas av kvinnor. 6 875 män misshandlades 1996. 319 av dem misshandlades av kvinnor, ca 4 %. 4 071 kvinnor misshandlades 1996. 3 516 av dem misshandlades av män, dvs. 86 %. Detta kan Yvonne Ruwaida lägga till sin världsbild. Fru talman! Jag var Vänsterpartiets representant i den parlamentariska utredning som skulle arbeta fram ett förslag om nytt underhållsstöd. Bakgrunden till utredningen var att samhället varje år förskotterade bidragsförskott på ca 4 miljarder till barn till ensamstående föräldrar, de flesta kvinnor. Bidragsförskottet är, enligt Vänsterpartiet, en av de viktigaste reformer som gjorts för kvinnors oberoende. Genom den höga kostnaden var reformen i fara. När vi samtidigt får siffror som visar att samhället endast får tillbaka en miljard, dvs. 25 %, måste någonting göras. Syftet från vår sida var att se till att bidragsförskottet skulle leva vidare och att återbetalningsfrekvensen skulle höjas. I förlängningen innebar detta att de återbetalningsskyldiga skulle tvingas ta större del av det ekonomiska ansvaret för sina barn. Då är det självklart att vi samtidigt måste behandla frågor som umgängesavdrag och umgängesresor. Detta drev också Vänsterpartiet i den parlamentariska utredningen. Av ekonomiska skäl ansåg regeringen att man först måste göra förändringar i undershållsstödet och utlovade att frågan om umgängesavdrag och umgängesresor skulle lösas med högsta prioritet. Vi accepterade det. Med facit i hand är det bara att erkänna att det tog längre tid att komma med förslag till lösningar än vad som är acceptabelt - allra helst då det nya underhållsstödet går back med en miljard. När så regeringen, efter att ha haft så lång tid på sig, kom med förslag till lösningar vad gäller umgängesavdrag och umgängesresor måste jag säga att jag blev gruvligt besviken. Vad gäller umgängesavdragen föreslår regeringen att ett sådant får göras när umgängesföräldern haft barnet hos sig i fem sammanhängande dygn eller i sex dygn under en kalendermånad. Så långt skulle jag kunna ställa upp på förslaget. Men när regeringen vidhåller att dygnsberäkningen skall ske från kl. 00.00 till 24.00, anser jag att det är fullständigt barockt och definitivt inte i överensstämmelse med hur den moderna umgängesföräldern träffar sitt barn. Jag känner inte till någon pappa som rusar in i sin före detta frus eller sambos hem mitt i natten, rycker upp barnen ur sängarna och lämnar tillbaka dem mitt i natten ett par dygn senare. En sådan umgängesförälder skulle säkert bli anmäld till socialtjänsten. De umgängesföräldrar som jag har talat med, alla män, hämtar sina barn på dagis på fredag vid femtiden och lämnar dem förmodligen till mamma på söndag klockan fem. Varje normal människa skulle räkna det som två dygn. Men sett ur utskottsmajoritetens synpunkt är det ett dygn - från lördag kl. 00.00 till lördag kl. 24.00. Den andra tiden räknas inte. Normalt umgänge är också varannan helg. Med utskottsmajoritetens sätt att räkna ger det två dygn i månaden. Om pappan bor i närheten och kan träffa sina barn under veckan får han inte tillgodoräkna sig någon tid alls. Självklart är det bäst om föräldrarna kan komma överens och att de kan samarbeta. Det är det som är bäst för barnet. Men det kommer alltid att finnas föräldrar som inte kan samarbeta. Lagutskottet skriver i sitt betänkande att frågan om umgängesavdrag kan vålla konflikter och minska samarbetsviljan mellan föräldrarna. Utskottet säger vidare att man inte är säker på att Vänsterpartiets förslag, att räkna 24 timmar som ett dygn, oavsett vilken tid dygnet startar, skulle leda till mer vardagsumgänge. Det är inte jag heller, men jag är däremot helt övertygad om att det är mer rättvist och att det definitivt skulle leda till färre konflikter och öka samarbetsviljan hos föräldrarna. Detta vågar jag påstå efter alla de samtal jag haft i just denna fråga. Umgängesföräldrarna upplever kalenderdygnsberäkningen som djupt orättvis, och just därför skapar den konflikter. Fru talman! Ett annat bekymmer för både föräldrar och barn är om en av föräldrarna av en eller annan orsak flyttar. Regeringen föreslår att båda föräldrarna skall vara med och dela på reskostnaderna i dessa fall. Återigen är det bra att regeringen betonar föräldrarnas ansvar för att barnen skall få träffa båda sina föräldrar. Men vad gör utskottsmajoriteten med de föräldrar som inte har ekonomisk förmåga att betala sin del av reskostnaderna? Det är som om alla föräldrar vore stadda vid kassa och att de av ren snålhet inte har betalat reskostnaderna tidigare. Jag vet att så inte alltid är fallet. Utskottet beskriver i betänkandet mycket insiktsfullt alla de kostnader som kan vara förenade med att utöva umgänge på distans. Det handlar om kostnader för resa för barnen eller, om barnen är små, kostnader för både resa och övernattningar. Man säger t.o.m. att kostnaderna kan vara så höga att de hindrar barnet från att umgås med den särlevande föräldern. Den slutsats som regeringen och utskottet drar är att man löser problemet med att räkna kvotdelar: låg inkomst - lågt antal kvotdelar, hög inkomst - högt antal kvotdelar. Men fortfarande skall reskostnaden på t.ex. 1 000 kr delas mellan föräldrarna. Om en umgängesförälder lever precis på socialbidragsnormen eller strax över blir även en enda liten ynka kvotdel fullständigt oöverstiglig. Visserligen kan denna förälder söka bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen, men genom den lagändring som trädde i kraft 1 januari 1998 kan inte svaret, om det blir nej, överklagas. Varför skall fattigas barn inte ha rätt att träffa sina föräldrar? Utskottsmajoriteten har ett svar även på detta. Ibland kan man fördela reskostnaderna på ett annat sätt än genom den föreslagna kvotdelningen, säger man. Man skriver på s. 51: "Utrymme bör sålunda finnas för att ta hänsyn även till annat än föräldrarnas ekonomiska förhållanden, även om det innebär att barnets intresse av att träffa en förälder i vissa fall får underordnas andra intressen." Liknande skrivningar finns, kan jag upplysa kammarens ledamöter om, i utlänningslagen där man säger att barnets bästa ibland får underordnas samhällets intressen. Vänsterpartiets stöd för barnkonventionen har ifrågasätts. Man har menat att vi inte stöder barnens rätt till båda deras föräldrar. Jag skulle vilja att de representanter för utskottsmajoriteten som är ansvariga för de här frågorna besvarar min fråga: Vad menas med att barnets önskan att få träffa en av sina föräldrar i vissa fall får underordnas andra intressen? Är inte detta i strid med barnkonventionen, där vi säger att alla barn skall ha rätt att träffa sina föräldrar? Vilka är dessa intressen? Fru talman! Jag står bakom alla Vänsterpartiets reservationer, men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation 26, mom. 34 och reservation 28, mom. 36. Jag vill också tala om att vi kommer att stödja

Fru talman! Jag vill börja med att säga att den världsbild som Tanja Linderborg och Ulla Hoffmann presenterar är en världsbild som jag delar. Jag hade inte tänkt att gå in i den debatten men kände att det var viktigt att få säga detta. Vad gäller de andra frågorna som Ulla Hoffmann tog upp är det så att vi i utskottet inte är säkra på frågorna om umgängesavdrag. Vi är inte säkra på hur det skall beräknas. Det är just därför som utskottet har begärt ett tillkännagivande. Vi har diskuterat frågan med socialförsäkringsutskottet och fått deras synpunkter. Just därför säger vi att detta är en fråga som vi måste arbeta vidare med. Efter att vi i riksdagen bestämde att pappor skall betala lika mycket för alla barnen, oavsett om det är det första eller det fjärde barnet och oavsett om de bor tillsammans med barnet eller inte, har vi märkt att detta system har lyckats ganska bra. Men det har inte lyckats fullt ut, trots att det finns sanktionsmöjligheter. Det finns möjlighet att driva in pengarna genom införsel på lön och annat. Vi måste nog återkomma i den här frågan, framför allt då den inte hör till lagutskottets ansvarsområde utan till socialförsäkringsutskottets.
Fru talman! Jag tvivlade inte en sekund på att Inger Segelström skulle dela Tanja Linderborgs och min världsbild när det gäller just misshandel av kvinnor och de förhållanden där män blir misshandlade av kvinnor. Jag vill säga att det är alldeles riktigt att vi har diskuterat den här frågan om umgängesavdrag och umgängesresor ganska noggrant i socialförsäkringsutskottet. Vi har alla ställt oss bakom den idé om avtal som Centern har kommit fram med. Men dessa avtal, och det är det som är min poäng, löser ändå inte frågan för de låginkomsttagare som inte har råd. Därför kan jag säga att jag tycker att det är en ren klasslagstiftning som vi nu håller på med. Det står faktiskt också i betänkandet att det kommer att bli alldeles för dyrt med ett särskilt stöd från det allmänna till de här föräldrarna. Det måste ju i konsekvensens namn innebära att vi inte kommer att se till att alla barn har rätt att träffa båda sina föräldrar.
Fru talman! Jag förutsätter med anledning av det här tillkännagivandet att frågan inte, tror jag, kommer att hamna hos lagutskottet fortsättningsvis. Frågan går väl tillbaka till socialförsäkringsutskottet. Då räknar vi i utskottet med att man skall titta på de här frågorna. Det kommer väl tillbaka ett förslag till riksdagen så småningom.
Fru talman! Vi har ju tittat på frågorna i socialförsäkringsutskottet. Det är det som finns med i det särskilda yttrandet från lagutskottet. Jag vet inte om det kommer att tillföra något att frågan går tillbaka till socialförsäkringsutskottet. Där har man ju behandlat frågan om umgängesresorna för låginkomsttagare på samma sätt som man gör i lagutskottet. Det är inte någon större skillnad. Är det så att Inger Segelström är av en annan uppfattning och tycker att detta är viktigt, skulle jag uppskatta om Inger Segelström ser till att utöva påtryckningar eller tala med sina kolleger i socialförsäkringsutskottet.

Fru talman! Då är det bara så att Inger Segelström har ställt sig bakom precis den text som står i både lagutskottets betänkande och socialförsäkringsutskottets betänkande. Det innebär att barn till föräldrar med låg inkomst inte kommer att kunna träffa sina föräldrar.

Fru talman! Jag kan i långa stycken instämma i vad Ulla Hoffmann sade utan att för den skulle resa mig och instämma i allt. Men mycket av det Ulla Hoffmann sade talar ju för den lösning som vi i Centerpartiet vill se. Vi vill att man får till stånd samarbetssamtal på ett mycket tidigt stadium som också tar in en heltäckande lösning med samförståndsavtal föräldrarna emellan. Det skulle lösa mycket av det här. Sedan förstod jag att det var mig Ulla Hoffmann åsyftade för att jag hade ifrågasatt Vänsterpartiets tro på barnkonventionen och att ni står bakom den. Min tid i det förra replikskiftet med Tanja Linderborg började ta slut, så jag skall nyansera mig något. Jag vet att Vänsterpartiet arbetar för barnkonventionen varmt och ärligt. Men vad jag ville ifrågasätta är hur detta arbete rimmar med det ställningstagande som ni har gjort i denna fråga - som just handlar om barnens rätt till båda sin föräldrar. Ni avslår hela propositionen. Ni mäler alltså ut er mot de andra som i bred enighet som står bakom just detta att det är barnens rätt till båda sina föräldrar som skall gälla. Det var egentligen den frågan jag ville ha belyst.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att vi ställer oss bakom den diskussion som har varit om samarbetsavtalen. Vi tycker att det är en bra lösning om man kan sätta sig ned och diskutera hur umgänget skall se ut och hur man skall fördela kostnader och inkomster osv. Men det går inte för de föräldrar där samarbetet inte fungerar. Vi menar, och det tycker jag att Tanja Linderborg var ganska klar över, att nuvarande lagstiftning räcker. Vi menar att man inte behöver gå in och lagstifta om gemensam vårdnad med tvångsmetoder på det sätt som lagutskottet föreslår. Vi menar att den utveckling vi ser vad gäller utövandet av gemensam vårdnad räcker. Vi borde vänta och se. Vi kan diskutera det här. Agne Hansson hade alldeles rätt i slutsatsen att det var honom jag vände mig till när det gäller det här att han ifrågasatte vårt engagemang för barnkonventionen. Då skulle jag faktiskt väldigt gärna vilja höra Agne Hanssons synpunkter på det här med resorna och hur man skall klara det. Låginkomstföräldrar klarar kanske inte att se till att barnet får rätt. Det står nämligen i punkt tre om rätten för det barn som är skilt från den ena föräldern eller båda att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till, och direkt kontakt med, båda föräldrarna. Där det inte finns ekonomiska förutsättningar att resa är det omöjligt.
Fru talman! Först till det här med att få fram båda föräldrarnas ansvar för att uppfylla sin plikt när det gäller umgänget. Där är inte det här förslaget heltäckande på något sätt. Men jag tycker ändå att det har kommit ett steg på vägen. Man kan alltså tvinga fram det här mot förälderns vilja om föräldern vägrar umgänge. Man kan döma ut en sådan plikt, även om det naturligtvis inte är en bra lösning att tvinga någon. Den andra frågan gällde de ekonomiska förutsättningarna. Där är det ju, som Inger Segelström sade, så att lagutskottet inte har tagit ställning till de formella reglerna om hur det skall gå till. Vi har bara fattat beslut om principerna att man också skall ta delat ansvar när det gäller t.ex. umgängesresor. Där ligger sedan utformningen av vilket system det skall vara - tider och annat - på socialförsäkringsutskottet. Det kommer att beredas och tas fram beslut i särskild ordning såvitt jag kan förstå. I alla fall har det inte varit utskottets mening att i de delarna gå in i detalj. Det måste lösas i annat sammanhang. Det är naturligtvis självklart att när de ekonomiska förutsättningarna inte finns måste andra förutsättningar ges så att också sådana föräldrar har möjligheter att umgås med sina barn - båda lika.
Fru talman! Agne Hansson pratar egentligen, låter det som, om umgängesvägran. Det låter också som att Agne Hansson säger att det är bra att man kan tvinga fram umgänge när någon vägrar. Det skulle egentligen kunna tala för det som jag sade i talarstolen; att Agne Hansson delar min uppfattning att man skulle kunna utöva påtryckningar mot de föräldrar som vägrar att umgås med sina barn. Om så är fallet tycker jag att det är väldigt positivt. För det är det som är det stora antalet, alltså de barn där den ena föräldern vägrar att träffa barnet. Jag tror också att det är viktigt att man skiljer på det som vi nu håller på att göra. Vad Agne Hansson talar sig varm för är det mänskliga umgänget, barnets rätt till ett mänskligt umgänge. Det stöder vi. Det tror jag att alla i kammaren vill ha. Men vad vi också diskuterar är den juridiska bestämmanderätten. Det är ju det som nu kommer; att den andra föräldern skall få den juridiska rätten att bestämma över sitt barn. Jag vill återigen gå in på det här med resorna. Lagutskottet har inte tagit ställning, säger Agne Hansson, Nej, det är alldeles riktigt. Det har kanske inte lagutskottet gjort. Men jag tycker ändå att det framgår ganska klart vad lagutskottet menar. Inget hade hindrat lagutskottet från att tala om att det anser att denna fråga borde få en lösning även för de barn där det finns dåligt med ekonomiska resurser. För det är ju så att om föräldrarna till de här barnen inte har råd, så blir det inga resor för barnen.